Herr talman! Tillsammans med Karl-Eric Norrby har jag väckt motion 2047 i anledning av den här propositionen. Där har vi hemställt att riksdagen begär att regeringen prövar lämpligheten av förlängd insättning på skogskonto till 30 år i de fall skogen har angripits eller hotats av skadeinsekter. — En sådan bestämmelse skulle i detta sammanhang kunna få en mycket stark effekt när det gäller att få fram mer virke — speciellt i norra Värmland, där granbarkborreskadorna är utomordentligt svåra. Jag behöver inte gå in på den frågan. Den har diskuterats många gånger, och det är känt att många hundratals miljoner kronor där har gått förlorade. Det här är inte första gången som jag har påtalat nödvändigheten av åtgärder på skatteområdet för att öka avverkningen av granbarkborreskadad och hotad skog. Jag har jobbat med de här frågorna i ett tiotal år och vi har också fått förbättrade möjligheter vad gäller större insättning. Enligt förslaget vill man nu medge denna högre nivå för samtliga skogsägares insättningsmöjligheter. Stormfällningarna kom 1969, och därmed avverkningarna och insättningarna på skogskonton. Omedelbart därefter kom granbarkborreskadorna. Detta har gjort att många skogsägare under en period av kanske 20-25 år helt enkelt är tvungna att avverka all skog de har — skog som ofta har en tillväxttid på 100 år. Kontona faller ut och då tas skatt ut. I sådana lägen finns inte någon benägenhet att avverka. Därför är det angeläget att uppskovstiden förlängs. Det är dessutom helt nödvändigt, eftersom människor som arbetar med skog måste ha möjlighet att leva även under andra tider, ha någonting att ta ut ifrån sedan inget finns att avverka. Dessutom måste de ha pengar för att vidta återväxtåtgärder, för att sköta skogen. Under en period av ungefär 25 år framöver får de bara utgifter, och då är det nödvändigt att de har pengar att ta av. En förlängning till 30 år av den tid då pengarna står på skogskonto skulle förbättra möjligheterna. Jag tycker ändå att den här frågan har fallit långt framåt. Utskottet säger: ”Enligt utskottets uppfattning är en tioårsperiod normalt tillräcklig för att tillgodose syftet med reglerna.” Det kan vara riktigt i vanliga fall men absolut inte när det gäller granbarkborreskadad skog, där man — på sätt som jag nyss varit inne på — kanske måste avverka hela beståndet på en gång. Men sedan säger utskottet: ”Utskottet vill emellertid inte bestrida att stormfällningar, insektsangrepp och liknande händelser motiverar så stora avverkningar att en inkomstutjämning över mer än tio år ter sig rimlig, och att skäl kan tala för en förlängning av uppskovstiden i katastroffallen. En förlängning aktualiserar emellertid flera frågor av principiell natur, och utskottet är inte berett att i detta sammanhang ta ställning härtill. Utskottet utgår emellertid från att regeringen i sina fortsatta överväganden angående skogsbeskattningen uppmärksammar problemet och prövar lämpligheten av särskilda regler i katastroffallen. Någon särskild åtgärd från riksdagens sida med anledning av dessa motioner är enligt utskottets mening inte motiverad.” Så säger alltså utskottet och avstyrker motionen mer formellt. Jag vill gärna ha sagt att jag hoppas att virkesförsörjningsutredningen, som nu har fått budgetministerns uppdrag att se på dessa frågor, skall kunna komma med förslag. Jag hoppas också att den skrivning som utskottet gjort skall kunna vara vägledande för de skogsägare som jag nyss talat om, så att de kan sätta i gång med större avverkningar och kan räkna med att ett nytt beslut fattas på området, att gälla från 1981 års taxering. Jag ser det här som ett steg på vägen i detta fall, och därför anser jag att motionen är rätt långt bifallen, även om den är formellt avstyrkt. Till sist vill jag bara säga att visst tror jag att det här kan stimulera till större avverkningar — vi får hoppas att det blir så vid genomförandet av det propositionsförslag som nu är tillstyrkt av utskottsmajoriteten, även om jag inte räknar med några rekord i den vägen. Jag tror emellertid att den åtgärd som vi motionärer tagit upp skulle för den aktuella delen av landet ha varit väldigt effektiv. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Bertil Jonasson har i huvudsak redogjort för vad utskottet sagt angående denna motion om en förlängning av den tid, under vilken beloppen skall stå inne, till 30 år. Jag vill bara säga att rent principiellt anser vi att tioårsperioden är tillräcklig. Det skall vara fråga om en utjämning under den tid som medlen behöver tas i anspråk för nyplantering och andra efterarbeten. Men vi är också medvetna om — och vi har blivit påminda om det ganska ofta i riksdagen — att det uppstått problem framför allt i Värmland. Med utgångspunkt i den situationen har utskottet pekat på angelägenheten av att man uppmärksammar problemen vid den fortsatta behandlingen av skogsbeskattningen. Att ta in dessa ting i skogskontolagstiftningen har vi bedömt vara omöjligt, men vi har inte bortsett från problemen, utan vi förutsätter att de uppmärksammas i det fortsatta utredningsarbetet.

Herr talman! Jag vill först meddela kammarens ledamöter att jag inte har något annat yrkande än utskottets. Föreliggande betänkande från lagutskottet behandlar en motion som innehåller förslag till åtgärder för att komma till rätta med småhusspekulationen. Småhusspekulationen är ett utbrett fenomen. Spekulationen drabbar bostadskonsumenterna hårt. Den leder till högre boendekostnader och allt större svårigheter för vanliga inkomsttagare att efterfråga denna bostadsform. Den leder också till ökade förmögenhetsklyftor och en alltmer tilltagande bostadssegregation. Som utgångspunkt för våra motionsförslag har vi tagit den kartläggning av spekulationen på småhusmarknaden som bostadsstyrelsen genomförde 1977. Av kartläggningen framgår att kommunerna upplever spekulationen som ett stort problem och något som direkt strider mot kommunernas bostadspolitiska ambitioner. Kommunerna menar också att möjligheterna att förhindra spekulationen är ytterligt begränsade. Bristen på lagligt stöd och osäkerheten om det rättsligt bindande i de tillämpade metoderna anges i enkäten som några av svårigheterna. Mot den här bakgrunden tycker vi motionärer att det är anmärkningsvärt att regering och riksdag inte tidigare på ett mer kraftfullt sätt ingripit mot missförhållandena. Det enda som egentligen skett sedan 1977 är att köpeskillingskontrollen förlängts från två till tre år samt att vissa ändringar skett i reglerna för kommunal borgen för bostadslån. I vår motion föreslår vi att klara regler skapas som ger kommunerna jligheter att inta klausuler i köpeavtalen som förbinder köparen att inte försälja till annan än den kommunen anvisar eller godkänner och på andra villkor än de kommunen ställer upp på. Vi menar att de rättsliga oklarheterna Vi föreslår också att jordabalken skall ändras så att motsvarande regler kan ställas upp för tomträttsupplåtelser. Om man ger kommunerna de här instrumenten i kampen mot bostadsspekulationen finns det förutsättningar att komma åt i vart fall de värsta missförhållandena på bostadsmarknaden. Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att lagutskottet tagit allvarligt på de problem som vi pekar på i motionen. Det tycks att döma av utskottsbetänkandet finnas en bred politisk enighet om behovet av krafttag mot småhusspekulationen. Och det är bra. Det har inte alltid varit en sådan samstämmighet i synen på de här problemen. Lagutskottets ställningstagande tolkar vi som ett klart avvisande av den passivitet som präglat regeringens handläggning av frågan. Den passiviteten illustreras av bostadsministerns skrivningar i budgetpropositionen. Där drar bostadsministern följande något egendomliga slutsats av bostadsstyrelsens enkät, nämligen att det f. n. inte finns tillräckligt underlag för att bedöma behovet av ändringar i gällande lagstiftning. Nu föreslår emellertid lagutskottet att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört angående överväganden om utformning av regler om överlåtelseförbud. Det är en uppmaning till regeringen att handla. Den uppmaningen kan vi motionärer ställa upp bakom, och vi förutsätter att regeringen handlar snabbt — gärna så snabbt att beslut om kompletteringar av lagstiftningen kan ske i nära tidsmässigt samband med den aviserade skärpningen av realisationsvinstbeskattningen. Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Taxinäringen, som vi skall behandla under den här punkten på dagordningen, är en näring med stora svårigheter och problem. Dessa emanerar i mångt och mycket från det faktum att de bestämmelser som reglerar näringens grundläggande förutsättningar inte nämnvärt har ändrats på mycket lång tid. Det samhälle i vilket taxi verkar har däremot förändrats radikalt. Det här har naturligtvis påverkat näringens sätt att fungera och dess möjligheter att fullgöra sina uppgifter.

Den är — det är alla överens om — ett minst sagt osmakligt sätt att beröva seriösa taxiutövare behövliga inkomster. Den är också — vilket aktuella händelser här i Stockholm visar — en fara för kunderna, som utsätter sig för stora risker genom att använda sig av svartåkarnas tjänster. Regeringens proposition 1979/80:142 behandlar de här frågorna på ett i stort sett tillfredsställande sätt. Den innehåller en del förslag som vi socialdemokrater har kunnat ställa oss bakom. I vår motion 1992 har vi emellertid ytterligare understrukit det stora allvaret i en del problem och lagt fram förslag som går längre än regeringens. Vi ansluter oss sålunda i motionen till förslaget om borttagande av bestämmelsen om särskilda skäl för att juridiska personer skall få taxitillstånd. Samtidigt betonar vi emellertid de risker som detta kan medföra i form av ett ökat antal okontrollerade köp och försäljningar av små företag. Vi kräver därför att transportrådet skall ges möjligheter att följa upp utvecklingen av företagsstrukturen inom taxinäringen och därvid särskilt bevaka sådana tendenser. Vi förväntar oss också att länsstyrelserna ingriper för att förhindra olämpliga överlåtelser. När det gäller taxis strukturproblem i övrigt pekar vi på den s.k. strukturarbetsgruppens förslag till riktlinjer för bolagsbildning, men konstaterar samtidigt svårigheterna med att lägga fast en modell för hela landet, med tanke på de skiftande förutsättningar som råder i olika regioner och kommuner. Tillståndsprövningen är en annan viktig förutsättning för en sund taxinäring. Vi trycker här på att det är yrkeskunnandet — bl.a. dokumenterat i längden på yrkeserfarenheten — och ekonomiska förutsättningar som skall ligga till grund för prövningen. Vi visar på möjligheterna att dra in tillstånd för taxiägare som inte följer gällande regler och på önskvärdheten av att man skriver in vissa förpliktelser i tillstånden. Departementschefens förslag när det gäller att komma till rätta med svartåkningen genom skärpta straffpåföljder kan vi ställa oss bakom, liksom förslaget om en modernisering av taxitaxan och slopandet av dricksen. I det senare fallet understryker vi dock starkt att detta inte får innebära en lönesänkning för de anställda. Vi har, herr talman, i stort sett fått gehör för de här synpunkterna i utskottsbetänkandet och därför inte haft anledning till någon reservation på dessa punkter. När det däremot gäller ett av de viktigaste villkoren för att vi skall få en sund och stark taxinäring i vårt land har meningarna gått något isär. Det gäller anslutningen av alla taxitrafiksutövare till gemensamma beställningscentraler. Att alla taxitrafiksutövare ansluts till sådana centraler är en förutsättning för att vi skall få en rationell taxiverksamhet med möjligheter att erbjuda de anställda en trygg anställning och kunderna en god service. Det är också en förutsättning för att taxi skall kunna hävda sig inom kollektivtrafiken och kanske i ökad utsträckning åta sig samhällsbetalda uppdrag. Mot denna bakgrund är det naturligt för oss socialdemokrater att ge kravet på anslutning till beställningscentraler ökad tyngd genom att begära att detta krav regelmässigt skall anges som en föreskrift i tillståndet. Detta krav finns också med i motion nr 1989 av Kerstin Ekman. Men detta ville den borgerliga utskottsmajoriteten inte vara med om, varför vi tvingades till en reservation på den punkten. Jag ber därför avslutningsvis att få yrka bifall till denna reservation, som har fogats till utskottets betänkande som reservation nr 1. Kurt Hugosson kommer senare att närmare utveckla tankegångarna bakom reservation nr 2.

Herr talman! Taxiverksamheten kännetecknas numera av den stä växande andelen samhällsbetalda uppdrag i form av skolskjutsar, färdtjänst, kompletteringstrafik och sjuktransporter. Erfarenhetsmässigt utgörs dessutom en övervägande del av övriga uppdrag ofta av tjänsteresor betalda av olika samhällsorgan. I själva verket tenderar taxi att bli en kommunal samhällsfunktion, och verksamheten är ofta till 85 26 — ja, på rena landsbygden till 95 96 — finansierad direkt eller indirekt via samhällsuppdrag. Detta förhållande har visserligen redovisats i utredningen TAXI - kravoch utvecklingsmöjligheter men däremot inte beaktats i resonemangen om de framtida organisationsformerna för taxiverksamheten. Som framhålls i vpk-motionen 1979/80:1972 torde redan i dagens läge en kommunalisering av taxi vara aktuell i de största städerna. En kommunal taxiverksamhet i smidig organisationsform är därvid inte mer sensationell än den kommunala kollektivtrafiken i övrigt. En gemensam användning av tekniska och administrativa resurser mellan exempelvis busstrafik och taxi skulle rimligen innebära företagsmässiga fördelar. Taxiverksamheten har en typisk småföretagsstruktur. Av 9 000 trafiktillstånd i landet innehas de flesta av enbilsåkerier. Endast mellan 400 och 500 företag har mer än en bil, och företag med flera bilar är sällsynta. Tendensen till samverkan mellan taxiägare är tydlig. Det gäller då främst gemensamma beställningscentraler. Tekniska framsteg som radiokommunikationer och data driver på denna utveckling. Det finns lokala föreningar som ingår i länsföreningar, vilka i sin tur ingår i Svenska taxiförbundet. Denna småföretagsstruktur, som ofta framhålls som en angelägen och bra företagsform av många regeringsledamöter, inte minst ur statsministerns eget parti, har tydligen inte samma förståelse hos kommunikationsministern. Han vill nämligen undanröja de lagstiftningshinder som han anser föreligger för att juridiska personer, dvs. bolag och liknande företag, lättare skall kunna få taxitillstånd. Det skall enligt förslaget gå till så att yrkestrafiklagen ändras och hittills gällande ”särskilda skäl” för juridiska personers etablering tas bort ur lagen. Enligt vår mening är det inte någon fördel med att slopa denna bestämmelse. I likhet med Transportarbetareförbundet och länsstyrelsen i Stockholms län motsätter vi oss detta förslag. Vpk delar därvid farhågorna, bl.a. uttryckta i motion 1979/80:1991 av Roland Sundgren, att finansoch bilfabrikantintressena därmed kan få ett stort och otillbörligt inflytande i taxirörelsen. Behovet av en samhällsstyrning med beaktande av hushållning med energi och miljö har kommit till klart uttryck i de senaste årens riksdagsbeslut om trafiken. Kommunala länsorgan har, som alla vet, nu ansvaret för den regionala trafikens organisation. Men regeringens förslag, som syftar till en öppning för bolagsetablering i taxiverksamheten, är ägnat att öka riskerna för okontrollerade köp och försäljningar av små företag. Den önskvärda kommunala planeringen av taxiverksamheten kan därigenom tvärtom försvåras. Vi vill i detta sammanhang f. ö. betona att nu gällande yrkestrafiklag inte utesluter möjligheten för juridisk person, bolag eller liknande att etablera sig. Däremot tycker vi det är rimligt och riktigt att samhällsorgan som t.ex. kommuner även fortsättningsvis skall kunna pröva lämpligheten härav i varje särskilt fall. Denna kontroll och styrningsmöjlighet kan inte ersättas av allmänna ordalag om att, som det står i betänkandet, ”transportrådet noga följer utvecklingen”. Utskottet motiverar också förslaget med att kravet på ”särskilda skäl” inte finns kvar för lastbilsoch busstrafiken. Oavsett hur det kan förhålla sig med fördelarna härav, så är taxiverksamheten av speciell art och inte utan vidare jämförbar med lastbilsoch busstrafik. I de fall större företagsenheter anses främja samhällsekonomisk effektivitet och bättre sociala förhållanden för dem som arbetar i taxinäringen, bör enligt vår mening inriktningen vara verklig stimulans till fastare samverkansformer eller, där så befinns lämpligt, kommunalt huvudmannaskap för taxi. Våra invändningar gäller alltså den föreslagna ändringen av yrkestrafiklagen — en ändring som enligt vår mening inte är ägnad att åstadkomma en effektivare taxiverksamhet. I övrigt har vi sagt i vår motion att propositionen om taxifrågorna innehåller en hel del värdefulla förslag och synpunkter. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpk:s motion

Herr talman! Den enskilde företagaren betalar ofta sitt oberoende och sin initiativlusta med stora uppoffringar av fritid och familjeliv, av trygghet och bekvämlighet. Ett av de bästa exemplen härpå är den egne företagaren i taxibranschen. Av honom eller henne krävs ett utpräglat servicesinnelag, tålamod och fördragsamhet, intresse för medmänniskor och samhällsförhållanden samt försakelser inom en rad områden som gör det dagliga livet lättare. När vi nu lägger ut en ny kurs för taxinäringen med antagandet av proposition 142 och trafikutskottets betänkande nr 27, så är detta menat att bli till fördel för hela branschen. Taxi är en konsumentvänlig kollektivtrafikform i särklass. Vilken annan hämtar resenärerna och lämnar av dem exakt enligt önskemål, och vem tar hand om dem på samma föredömliga sätt under färden? Som en del i ett samordnat lokalt och regionalt kollektivtrafiksystem har taxi alla förutsättningar att spela en framstående roll. Nu fyller taxi en rad olika funktioner i olika delar av landet. Taxi måste därför organiseras med största hänsynstagande till dessa olika lokala förutsättningar. Ändrade organisationsformer för alltid med sig osäkerhet och ofta missnöje. Det blir transportrådet som bland alla sina andra uppgifter får följa utvecklingen av taxinäringen.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

Herr talman! Taxi, var god vänta. Taxi, var god vänta. Det är en uppmaning som vi väldigt ofta får höra, åtminstone här i Stockholm, när vi försöker få tag på en taxibil. Jag har själv denna eftermiddag i 20 minuter fått lyssna på denna uppmaning. Min förhoppning är att vi i framtiden i mindre utsträckning skall få höra de orden, när vi vill beställa en taxi. Jag tror nämligen att den taxiproposition som vi nu skall ta ställning till här i riksdagen kommer att leda till en bättre organisation av taxi och därmed också till ett bättre tillgodoseende av de konsumentkrav som föreligger. Herr talman! Det var emellertid inte för att närmare kommentera själva propositionen som jag begärde ordet. Det har Lars Hedfors gjort. Han har framfört de synpunkter som vi från socialdemokratiskt håll har på densamma. Denna motion har behandlats i anslutning till den proposition om taxi som riksdagen nu skall ta ställning till. I vår motion tar vi upp vissa av de frågor som behandlas i bilarbetstidsutredningens betänkande, vilket presenterades redan 1977. Trots att det nu har gått över tre år sedan utredningen lade fram sina förslag, har regeringen inte vidtagit några som helst åtgärder när det gäller arbetstidsoch vilotidsreglerna för yrkesförarna. Redan så sent som förra året behandlade riksdagen denna fråga i anslutning till den trafikpolitiska propositionen, men vi kunde då inte vinna gehör hos den borgerliga majoriteten för ett aktivt agerande. Detsamma är förhållandet i år. Majoriteten säger nej till våra förslag och anser att det finns skäl att avvakta trafiksäkerhetsutredningens arbete, innan slutlig ställning tas i bilarbetstidsfrågan. Man hänvisar också till att regeringen överväger om Sverige skall godkänna ILO:s konvention om arbetstider och viloperioder. Utskottsmajoriteten säger i sitt betänkande att denna fråga eventuellt skall föreläggas riksdagen redan i höst. Från socialdemokratiskt håll kan vi inte acceptera en ytterligare förhalning av denna viktiga fråga, som har såväl trafiksäkerhetsmässiga som arbetsmiljömässiga aspekter. Att lösa frågan genom att anpassa de svenska reglerna till ILO:s konvention är uteslutet, eftersom konventionen har en från svensk lagstiftning helt avvikande syn på arbetsoch vilotider. Att hänvisa till trafiksäkerhetsutredningen är inte ett sakskäl men väl ett svepskäl. Vi har därför på denna punkt tvingats reservera oss, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 2, som är fogad till trafikutskottets betänkande. I taxipropositionen tar departementschefen upp frågan om olika former av ekonomiska sanktioner mot de trafikutövare som bryter mot gällande bestämmelser. Departementschefen avser att i anslutning till den översyn av yrkestrafiklagstiftningen som kommer att ske inom departementet överväga olika former av sanktioner, t.ex. körkortsindragningar. Vi har i vår motion tagit upp krav på ekonomiska sanktioner av olika slag. Utskottet har enhälligt ställt sig bakom dessa krav. Jag vill därför bara understryka vikten av att den aviserade översynen av yrkestrafiklagstiftningen snarast genomförs och att förslag till ekonomiska sanktioner mot de företag inom åkeribranschen som i dagi så stor utsträckning tvingar sina anställda att bryta mot olika bestämmelser snarast föreläggs riksdagen. Herr talman! För att återgå till frågan om arbetstidsoch vilotidsreglerna för yrkesförare vill jag framhålla, att vi från socialdemokratiskt håll i enlighet med bilarbetstidsutredningens förslag föreslår att arbetstidsuttaget skall minskas från f. n. elva timmar till tio timmar per dygn och att den längsta sträckarbetstiden minskas från sex till fem timmar. Vi menar också att allt arbete som föregår en körning bör räknas in i den samlade arbetstiden, oavsett om arbetet utförs i olika verksamheter och oavsett i vilken verksamhet arbetet utförs. Att detta är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt borde vara uppenbart även för de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet. Att reglerna dessutom bör gälla all förvärvsmässig trafik tycker vi är självklart. Så är emellertid inte fallet i nuvarande lagstiftning, som inte omfattar de transporter som utförs av icke affärsdrivande företag, såväl statliga som kommunala. Låt mig, herr talman, slutligen understryka att våra krav inte minst ur arbetsmiljö ynpunkt är angelägna. Jag vill belysa detta något genom att redovisa vissa resultat från en undersökning som Svenska transportarbetareförbundet låtit genomföra förra året. Undersökningen omfattar ett statistiskt representativt urval av hos förbundet organiserade åkeri-, bussoch taxichaufförer i Skåne och Halland. Lastbilschaufförerna uppger i enkäten att de i genomsnitt arbetar 17 timmar övertid per månad. Flera chaufförer har angett att de arbetar 40 övertidstimmar och mer per månad. Genomsnittssiffran 17 timmar innebär att lastbilschaufförer arbetar fyra gånger så mycket övertid som industriarbetare. Dessa chaufförers totala övertid per år överstiger med bred marginal de 150 timmar övertid som den allmänna arbetstidslagen tillåter. De extremt långa arbetstiderna i kombination med nattarbete och arbete under veckoslut samt brister i arbetsoch trafikmiljön leder till en oroväckande utslagning. Transportarbetareförbundets undersökning visar att de flesta lastbilschaufförer i inrikestrafik slutar i yrket vid uppnådda 40 år. Det finns mycket få chaufförer som har uppnått 50-årsgränsen. Bland utlandschaufförerna är utslagningen ännu påtagligare. Det är framför allt de påfrestande arbetstidsförhållandena som förorsakar den tidiga utslagningen. Bilarbetstidsutredningen föreslog alltså redan år 1977 en rad åtgärder för att åstadkomma bättre arbetsförhållanden för yrkesförarna. Det är den utredningens förslag som vi socialdemokrater vid flera tillfällen har fört fram i motioner och som vi nu har följt upp i vår reservation. Vi har också krävt en skärpt övervakning av den yrkesmässiga lastbilstrafiken och ett aktivare agerande från myndigheterna mot dem som överträder gällande regler. Förslagen tar i första hand sikte på trafiksäkerheten, men de kan också i hög grad bidra till mer likvärdiga villkor mellan de företag som följer gällande regler och dem som i dag konkurrerar genom att medvetet bryta mot givna bestämmelser. Ett genomförande av förslagen skulle också innebära mer likvärdiga säkerhetskrav för bil och järnväg. Herr talman! Mot denna bakgrund ber jag alltså att få yrka bifall till reservation 2 vid trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Riksdagen har de senaste åren fattat en rad trafikpolitiska beslut som vart för sig varit ägnat att förbättra den kollektiva trafikförsörjningen inom olika sektorer. De två betydelsefullaste besluten är 1978 års beslut om gemensamt huvudmannaskap för den lokala och regionala persontrafiken och fjolårets trafikpolitiska beslut som omfattade hela landtransportsektorn. Den interregionala, dvs. långväga, persontrafiken gavs i det beslutet stor tyngd. Bl. a. fastslogs ramarna för ett riksnät för järnvägen. Lågprissatsningen för persontrafiken på järnväg fick en närmast succéartad framgång. Ett inte lika uppmärksammat men betydelsefullt beslut var försöksverksamheten med riksfärdtjänst för handikappade, liksom lagen om handikappanpassad kollektiv trafik. Det är mot den här bakgrunden man skall se dagens beslut om den framtida taxiverksamheten. Den enskilda människans resebehov skall vara utgångspunkten för samhällets trafikpolitik. Genom att man länkar in taxis verksamhet i den övriga kollektivtrafiken skapas förutsättningarna för en genomtänkt plan för alla transportbehov. Man kan illustrera detta med att säga att kollektivtrafiken nu kan nå fram till den enskilde ute i glesbygden som önskar resa till exempelvis Stockholm och därvid behöver anlita taxi, buss och tåg för att kunna fullgöra resan. De här möjligheterna har givetvis redan var för sig funnits, men transportmedlens tillgänglighet blir nu större för den enskilde medborgaren. För taxis del torde huvuduppgiften även i fortsättningen vara att tillgodose behovet av traditionell taxitrafik. Det har länge framhållits att taxirörelsen är tillräckligt utredd och att det nu är dags för beslut. De förslag som föreligger bygger också på en rad utredningar och utgör en syntes av skilda tankegångar om taxis framtid som redovisats i dessa utredningar. Jag skall nu bara kort beröra några punkter i förslaget som kan behöva lyftas fram. Samtidigt som kravet på särskilda skäl slopas för att taxitillstånd skall kunna meddelas juridiska personer, bibehåller turordningsprincipen på vissa villkor en rangplats vid tillståndsgivningen. Bakgrunden härtill är liksom i övrigt att skapa en företagsstruktur och ett trafikutbud som bäst svarar mot det trafikområde eller den region där taxirörelsen bedrivs. Det är därför angeläget att uppnå ett väl fungerande samråd mellan tillståndsmyndigheten, taxiföreningarna, Transportarbetareförbundets avdelningar, länshuvudmännen och kommunerna. Personligen vill jag lägga stor vikt vid ordet samråd. Utskottet tillstyrker sålunda propositionen på den här punkten och avstyrker därmed vpk:s motion 1979/80:1972. Samma gäller inriktningen av taxis verksamhet enligt vpk:s yrkande 2 i samma motion. Turordningsprincipen blir alltså kvar. Därmed fästs i fortsättningen stor vikt vid grundläggande kunskaper utöver dem som rör själva trafiken, nämligen i ekonomi, administration och arbetsmarknadsfrågor. Utskottet har också tolkat propositionen så att det i fortsättningen inte skall vara möjligt att uthyra tillstånd. Den som innehar tillståndet skall även bedriva rörelsen. Här har myndigheterna en stor uppgift att fylla. Utskottet tycker det är riktigt att tillståndshavare i vissa fall skall kunna få köra endast det antal timmar som motsvarar ett körpass. Detta gynnar bl.a. personer som av hälsoskäl eller ålder vill driva taxirörelse i mindre omfattning och utan egen personal. Vi anser dock att gränsen för ålder eller tjänsteår bör vara högre än 50 resp. 10 år. Stationsortsbegreppet utgår och utbyts mot termen trafikområde. Trafikområdet bör i princip utgå från kommunen som enhet. Det behöver inte betyda att kommunen undantagslöst utgör den lämpligaste avgränsningen. Här är återigen en fråga för det regionala samrådet. Vid utskottsbehandlingen har vi uppmärksammat behovet av särskilda uppställningsplatser för taxibilarna inom ett trafikområde. Vi anser det angeläget att taxis framtida organisation utformas så att man vid landsbygdens försörjning med taxitjänster, som i dag i stor utsträckning består av kompletteringstrafik, skolskjutsar och färdtjänst, tar till vara de mindre taxistationernas mycket goda personoch lokalkännedom. Och detta förutsätter enligt utskottets mening fastställda uppställningsplatser, vilket utskottet också understryker. Vi har på senare tid fått en alltmer växande olaga yrkesmässig trafik inom taxirörelsen. Lagstiftningen mot denna skärps nu. I stället för att endast böter utdöms, som f.n. utmäts för sådan verksamhet, innebär det nya lagförslaget att för olaga yrkesmässig trafik kan utdömas böter eller fängelse i högst sex månader. Detta gäller självfallet all olaga yrkesmässig trafik. Utskottet understryker det angelägna i att man på ett effektivt sätt söker komma till rätta med de risker och problem som svartåkningen för med sig. Därför är det också angeläget att lagen träder i kraft så snart som möjligt. Det borde, som föreslås, kunna ske den 1 juli 1980. Däremot anser utskottet att tiden är för knapp för-att övriga förslag skall kunna träda i kraft samtidigt med lagförslaget. För att berörda myndigheter och enskilda skall kunna inrätta sig efter den nya ordningen kan, förslagsvis, den 1 oktober 1980 vara ett lämpligare datum. Herr talman! Så här långt har utskottet varit enigt i sin bedömning av den framlagda propositionen. När det gäller de delar som direkt berör propositionen skiljer vi oss på en punkt. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har reserverat sig för sin motion 1979/80:1992, i yrkandet om att som krav för tillstånd skall gälla att åkaren är ansluten till en beställningscentral. Det är i sak ingen större skillnad mellan utskottsmajoritetens mening och reservanternas. Lars Hedfors använde uttrycket att meningarna på den här punkten gått något isär. Det understryker också min uppfattning att meningsskiljaktigheterna inte är så stora. Utskottet framhåller, liksom föredraganden, att det är en viktig förutsättning för en ekonomiskt sund och rationell taxitrafik att trafikutövarna är anslutna till en gemensam beställningscentral, och därför bör en sådan anslutning utgöra en huvudregel. Länsstyrelsen har på de grunder som anges i propositionen möjlighet att medge undantag från denna huvudregel. Reservanternas yrkande är mer tvingande, men leder i sak till samma resultat. Alltför kategoriska krav leder bara till ökad byråkrati och kanske till onödiga motsättningar mellan parterna. Genom hela propositionen går som en röd tråd den viktiga uppgiften för transportrådet att noga följa utvecklingen och medverka till för alla parter tillfredsställande lösningar. linje med bilarbetstidsutredningens betänkande, som kom 1977. I utskottets betänkande hänvisas till den starka kritik som riktades mot denna utredning. Det finns skäl att ta fasta på den kritiken innan vi går vidare. Förslagen skulle, om de genomfördes, medföra stora kostnader och en omfattande, kanske aldrig skådad, byråkrati och ett rigoröst kontrollsystem utan att ge avsedd effekt. Utskottet anser att noggranna samhällsekonomiska bedömningar bör göras när det gäller att genomföra olika trafiksäkerhetsåtgärder. Kurt Hugosson anser att vi inte längre kan vänta på regeringens förslag. Men regeringen avser att under hösten 1980 lägga fram ett förslag i frågan om Sverige skall godkänna ILO:s konvention om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet.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

Herr talman! Rolf Sellgren försvarade utskottets förslag på alla punkter. Jag vill särskilt understryka att han också försvarade åtgärden att ta bort den kontrollmöjlighet som kommunerna numera har. I det fallet kan det vara lämpligt att hänvisa till vad länsstyrelsen i Stockholms län säger — den bör rimligen känna till taxifrågor. Länsstyrelsen varnar för att det, om man tar bort kravet på särskilda skäl, kan bli en utveckling där ett fåtal stora företag är tongivande och att det vore olyckligt. Länsstyrelsen skriver: ”I stället bör samverkan i kooperativa former övervägas.” Detta är en mycket viktig sak med tanke på det jag tidigare sade om att taxi i allt större utsträckning blivit en kommunal angelägenhet. På de flesta orter i Norrland skulle en taxirörelse inte klara sig utan de uppdrag som den har av samhället, dvs. upp till 95 96 och mer. Detta gör det rimligt att ha kvar regeln att kommunerna skall kunna pröva de juridiska personer som vill etablera sig. Vad är man inne på när man vill luckra upp den här regeln? Jo, man är inne på att göra det möjligt för stora företag att etablera sig och slå under sig denna verksamhet. Detta utgör ett hot både mot småföretagare som arbetar ambitiöst och mot samhället som får dåliga möjligheter till planering. Detta är en sak som jag tycker att Rolf Sellgren borde ha kommit in mer på. Här är särskilt fackföreningsrörelsen intresserad. Transportarbetareförbundet har i sitt remissyttrande sagt att bestämmelsen om särskilda skäl för att tillstånd till taxitrafik skall kunna meddelas juridisk person bör kvarstå i avvaktan på den utredning som man hänvisar till pågår inom branschen.
Herr talman! Bara en liten reflexion med anledning av vad Rolf Sellgren sade om att det inte skulle vara någon större skillnad i sak mellan den socialdemokratiska reservationen och majoritetens förslag. Om det nu är så att skillnaderna är så små, kan man fråga sig varför den borgerliga majoriteten inte kunde ansluta sig till det socialdemokratiska förslaget. Tvärtom har man synnerligen hårdnackat gått emot detta förslag. Det är litet egendomligt, särskilt som det talas om sådana här förpliktelser för taxiägarna på andra ställen i betänkandet. Man har sålunda i utskottsbetänkandet skrivit in att det i tillståndet skall anges vissa förpliktelser för taxiägarna, t.ex. uppställningsplatserna och befordringsplikten. Detta är alltså en smula inkonsekvent av den borgerliga majoriteten. Dessutom är det på det viset att det i den utredning som ligger till grund för propositionen föreslås att kravet på anslutning till beställningscentraler skall finnas inskrivet i tillståndet.
Herr talman! Rolf Sellgren säger att det riktades stark kritik mot bilarbetstidsutredningen och att ett genomförande av dess förslag skulle medföra stora kostnader. Han sade också att det skulle leda till en omfattande byråkrati av aldrig skådad omfattning. Visst förekom det kritik i remissvaren, framför allt från åkeribranschen, dvs. från ägarsidan. När det gäller kostnaderna är det uppenbart att det skulle leda till ökade kostnader. Men dessa ökade kostnader skall, Rolf Sellgren, vägas mot de stora kostnader som uppstår för samhället genom den enorma utslagningen inom yrkesförarnas led till följd av de pressade arbetsförhållanden som de arbetar under. Härtill kommer också att det ur trafiksäkerhetssynpunkt på intet sätt är försvarbart att yrkesförarna och lastbilschaufförerna skall vara den grupp i det svenska samhället som har den ojämförligt största övertiden. Beträffande talet om byråkrati vill jag fråga hur det kan leda till ökad byråkrati om man kontrollerar ifall en person arbetar högst tio timmar i stället för högst elva timmar. Hur kan det leda till ökad byråkrati om en person skall ha högst fem timmars körtid i stället för högst sex timmar?

Man sluter alltså upp bakom byråkratin. Naturligtvis ställer sig den borgerliga utskottsmajoriteten i den här frågan på arbetsgivarsidan. Man är icke intresserad av att försöka finna en lösning på ett viktigt arbetsmiljöproblem. Man är icke intresserad av att försöka ta itu med en fråga som har viktiga trafiksäkerhetsmässiga aspekter. Av utskottets skrivning på s. 14 i betänkandet framgår att vad man skall ta ställning till är den fortsatta behandlingen av bilarbetstidsutredningens betänkande, inte de förslag som utredningen har lagt fram.
Herr talman! Till Sven Henricsson vill jag utfärda en liten varning. Jag tror inte att Stockholm i alla avseenden är ett gott föredöme när det gäller att klara trafikförsörjningen ute i landsorten. Det är egentligen bara två remissinstanser som har gått emot förslaget om att slopa kravet på särskilda skäl för juridiska personer att driva yrkesmässig trafik. Det är viktigt att nå fram till lösningar som svarar mot ortens behov och att dessa lösningar för taxis del inte i alltför hög grad avviker från vad som gäller för annan yrkesmässig trafikverksamhet. Det här är något av ett uppbrott från det gamla skråväsendet. Jag har hävdat att det är mycket viktigt att turordningsprincipen finns kvar, och jag tycker att det är en mycket bra lösning att inom vissa gränser och alltefter ortens behov juridiska personer kan få taxitillstånd och att enskilda chaufförer samtidigt ges möjlighet att i tur och ordning få tillstånd. Vi är, Lars Hedfors, överens om att skillnaderna i våra uppfattningar är små. Jag anser att utskottsmajoritetens förslag är betydligt smidigare och medger en lösning som är mer flexibel och mer anpassbar. Däremot tycker jag att man, som utskottet gjort, kan skriva in i tillståndet någonting om uppställningsplatserna, eftersom det har med glesbygdsoch tätortsfrågorna att göra. Ett krav på anslutning till beställningscentraler i det här sammanhanget är däremot inte jämförbart med detta. Jag vet inte i vilken utsträckning jag hinner bemöta Kurt Hugosson. Det är emellertid väldigt viktigt att man kommer till rätta med arbetstidsfrågorna för yrkeschaufförerna. Det förslag som bilarbetstidsutredningen lagt fram skulle — jag upprepar det —- om det förverkligades leda till en mycket omfattande byråkrati. I stället för en kontroll av kanske 40 000-50 000 chaufförer, så skulle det bli fråga om att kontrollera ett antal som ligger någonstans mellan 200000 och 300 000, eftersom man lägger samman arbetstid och körtid. Varenda människa som kör ett fordon skulle i så fall granskas. Det leder till en omfattande byråkrati och till en övervakning av ett helt annat slag än det vi talar om i övriga sammanhang i samband med den här propositionen.
Herr talman! Rolf Sellgren går runt frågan om juridiska personers möjligheter att få etablera sig i taxinäringen. De har redan nu den möjligheten, men de måste kunna visa att de uppfyller kravet på särskilda skäl, och detta skall prövas av samhällsorgan. Att samhället har en möjlighet att pröva om kravet på särskilda skäl uppfylls är mycket viktigt med tanke på att trafiken skall organiseras utifrån samhällsintressena. Det är mot denna bakgrund intressant att konstatera att regeringen vill luckra upp kommunens prövningsmöjlighet genom att ta bort kravet på de särskilda skälen och öppna vägen för en mera frikostig etablering av bolag och liknande. Det är detta som vi menar kan innebära både ett hot mot de småföretagare som nu är etablerade och en minskning av samhällets möjligheter att styra utvecklingen.

Herr talman! Jag tror inte, Rolf Sellgren, att jag kan hålla med om att det bara är små skillnader mellan våra förslag. Atti tillstånden skriva in kravet på anslutning till gemensam beställningscentral anser vi inte vara enbart en teknisk fråga. Vi anser att det är utomordentligt viktigt ur psykologisk synpunkt att kravet på anslutning till beställningscentral finns med vid tillståndsgivningen. Det ger detta krav en extra tyngd. Vi vet att det finns exempel på taxiägare som har försökt att slingra sig undan anslutningen till beställningscentral. Vi hade ett sådant fall uppe till debatt här i riksdagen för inte så länge sedan, när vi skulle ta ställning till konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. Den taxiägare vi då diskuterade hade inte velat ansluta sig till beställningscentral, och detta hade givit upphov till en väldig besvärskarusell som slutade just i riksdagen och konstitutionsutskottet.
Herr talman! Rolf Sellgren sade i sin replik att det är viktigt att man kommer till rätta med yrkeschaufförernas arbetstidsförhållanden. Jag noterar detta uttalande av Rolf Sellgren med tillfredsställelse. Men det förvånansvärda är att utskottsmajoriteten inte på någon enda punkt där vi från socialdemokratiskt håll föreslår åtgärder i den här riktningen är beredd att gå med på dessa förslag. Man har heller inte något som helst intresse för bilarbetstidsutredningens förslag. Det skulle leda till en omfattande byråkrati och ett övervakningssystem, om man som vi förordar skulle låta all yrkesmässig trafik omfattas av denna lagstiftning. Men det är inte fråga om någon ökning från 100 000 till 300 000 chaufförer, som Rolf Sellgren angav. Enligt de informationer jag fick under utskottsbehandlingen skulle det röra sig om ytterligare 25 000 å 30 000 yrkesförare. Jag tycker att det är ett märkligt resonemang som förs i den här frågan. Å ena sidan säger man att man är intresserad av de förslag vi framför, men å den andra säger man nej till alla dessa förslag. Detta är enligt vår mening en så angelägen fråga att man inte kan fortsätta att förhala den. Man får inte heller tro att man kan lösa de här problemen genom någon form av anslutning till den föreliggande ILO-konventionen. I ILO-konventionen talas det nämligen inte om arbetstider utan enbart om körtider. Om regeringen avser att föreslå riksdagen någon form av ratifikation av ILO-konventionen, är det min förhoppning att den i detta sammanhang antar det förslag som bilarbetstidsutredningen har presenterat och som vi på socialdemokratiskt håll har fört fram under ett par års tid här i kammaren.
Herr talman! Sven Henricsson sade att det inte är uteslutet att juridiska personer kan få taxitillstånd med den nuvarande ordningen. Varför inte då låta det ske i ordnade former, varvid alla berörda parter har möjlighet till inflytande: myndigheterna, huvudmannen, taxiföreningen och Transportarbetareförbundets avdelningar. Alla berörda har då ett inflytande på ett helt annat sätt än i dag. Det är verkligen någonting för Sven Henricsson att tänka på. Lars Hedfors vill jag fråga: Är det för debattens skull som ni vill poängtera att det är en stor skillnad mellan reservanternas och utskottets mening? Ni sade själv i ert anförande att reservanternas mening på denna punkt går något isär i förhållande till utskottets. Det var just de ord som användes, och jag tycker att det var en korrekt beskrivning: meningarna går något isär. Socialdemokraternas reservation binder hårdare, medan vi anser att vår lösning är smidigare och f. ö. mera i stil med propositionens anda. Beträffande taxiföraren eller taxiförarna, det var kanske två, som inte ville gå in i en taxiförening vill jag säga att detta är en något annan och ovanlig historia, som vi inte behöver beröra i detta sammanhang. Det är inget fall att ta upp i den här diskussionen. Bilarbetstidsutredningen var inte bra, Kurt Hugosson. Man kan inte lämna remissyttrandena utan beaktande. Även om man har kvar uppfattningen att man bör få de här frågorna lösta på ett bättre sätt än i dag, skall man för den skull inte välja en lösning som medför ett omfattande arbete och stora kostnader, utan att man får motsvarande utbyte av arbetsinsatserna. Det är riktigt att det är skillnad mellan ILO-konventionens körtidsregler och de svenska reglerna om arbetstid, men det är ju detta som regeringen nu försöker finna en lösning på. Därför tycker jag att det är riktigt att avvakta regeringens förslag. Det kan ju gå fortare än om man sätter bilarbetstidsutredningens förslag i kraft, vilket säkert tarvar mycket mer förarbete än en proposition.

Herr talman! Jag vill bara med några ord uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet med anledning av Stina Eliassons motion nr 1990 i enighet beslutat sig för en skärpning av propositionens skrivning när det gäller uppställningsplatser. I utskottets betänkande står det bl.a. följande: ”Särskilt angeläget är att taxis framtida organisation utformas på ett sådant sätt att man vid landsbygdens försörjning med taxitjänster, vilka i dag till stor del består av kompletteringstrafik, skolskjutsar och färdtjänst, tar till vara de mindre taxistationernas mycket goda personoch lokalkännedom. En förutsättning för detta är fastställda uppställningsplatser. Inte minst viktigt är detta inom en tätortskommuns landsbygdsområde där tätorten har en speciell dragningskraft. Utskottet delar således föredragandens och motionärens ståndpunkt om det lämpliga i att knyta sådana fastställelser till trafiktillstånden när det gäller trafikområden utanför de större tätorternä Detta med fasta uppställningsplatser är för oss i centern en mycket viktig bit av taxis organisation. Utan sådana riskerar vi att de större tätorterna som magneter drar taxibilarna till sig med påföljd att landsbygden där utanför inte bara får mycket längre väntetider och framkörningssträckor utan också blir utan den goda lokaloch personkännedom som vi värdesätter så högt. Trafikutskottet säger att frågan, alltså om uppställningsplatser, bör lösas genom ett förfarande med samråd mellan tillståndsmöjligheterna och bl.a. länshuvudmännen och berörda kommuner. Utskottet vill med sin skrivning markera vikten av att så också verkligen sker, och jag vill passa på det här tillfället att säga dels att jag tycker att det är bra att utskottet här har skärpt tonen, dels att det nu ankommer på berörda myndigheter att noga följa utvecklingen ute i landet. Vad sedan gäller beställningscentralerna, som livligt har diskuterats här, vill jag säga att skall taxi kunna fylla sin plats i trafiken, i större och mindre tätorter, på landsbygden och i glesbygden, då måste bestämmelserna kring taxis organisation utformas på ett flexibelt sätt. En ovillkorlig anslutning till en beställningscentral, som socialdemokraterna förordar, är inte en flexibel bestämmelse. Det finns glesbygdskommuner där det inte finns underlag för en beställningscentral och där kostnaderna för en sådan kan bli orimliga i relation till de körningsuppdrag som skulle kunna erhållas genom ett sådant organ. Även om anslutning enligt utskottet skall vara huvudregel — och det håller jag med om — tycker jag därför att det är bra att det finns möjligheter till undantag.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

Herr talman! De tankar jag har anfört i min motion har i stort sett fått gehör hos utskottet. Socialdemokraterna säger i sin reservation angående beställningscentral att jag har framfört samma krav i min motion som de har gjort. Så är faktiskt inte fallet. Anledningen till det är att följande står inskrivet i yrkestrafikförordningen, som trädde i kraft den 1 januari i år. Jag citerar 4 kap. 9 §: ”Den tillståndsgivande länsstyrelsen får bestämma att tillståndshavare måste ansluta sig till en sådan förening som har godkänts av länsstyrelsen och som har till syfte att hålla beställningskontor eller ha hand om gemensamma uppgifter i övrigt i fråga om trafiken.” Jag tycker att det är till fyllest vad gäller beställningscentral. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Med anledning av ett tillfälligt handikapp ber jag att få hålla mitt anförande från min bänk. Jag måste inledningsvis få erinra om den debatt vi förde här i riksdagen inför 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Jag konstaterade då att vi under praktiskt taget hela 1970-talet i riksdagen hade varit i stort sett ense om vår jordbrukspolitik. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 1972 års jordbruksutredning för att i enlighet med vad som sades redan 1967 utvärdera resultatet av den jordbrukspolitik riksdagen då bestämde sig för. Utredningen hade under stor enighet resulterat i ett betänkande, som också bemöttes positivt av remissinstanserna. Grunden var lagd för en proposition och ett riksdagsbeslut om vår jordbrukspolitik som skulle kunna omfattas med förtroende av både producenter och konsumenter. I sin iver att framställa sig som särskilt mån om jordbrukarnas intressen spelade emellertid enligt min mening jordbruksministern bort mycket av det förtroende för vår jordbrukspolitik som också måste finnas på konsumentsidan. Den målsättning för jordbrukspolitiken som jordbruksutredningen enades om och där producenternas och konsumenternas intressen vägdes in med samma tyngd försköt jordbruksministern i sin proposition till producenternas fördel. Huvudsyftet med jordbrukspolitiken skulle enligt den proposition som den borgerliga regeringen redovisade för riksdagen vara inkomstutvecklingen för jordbrukarna. Konsumentintresset degraderades på det här sättet till ett andrahandsintresse. Denna inställning följdes sedan upp med negativa ståndpunkter från jordbruksministern till de krav vi socialdemokrater reste på en förstärkning av konsumentdelegationens möjligheter att företräda konsumenternas intressen. Jag varnade då jordbruksministern för det betänkliga även från näringens synpunkt i att riskera det förtroende som konsumenterna måste kunna ha för att jordbrukspolitiken icke behandlas som en partsangelägenhet utan som en angelägenhet för hela svenska folket. Målet för jordbrukspolitiken måste vara att trygga vår försörjning med livsmedel av god kvalitet till rimliga priser för konsumenterna. Detta skall ske i en långsiktig och planmässig hushållning med de naturresurser som utnyttjas i jordbruket och med hänsyn tagen till skyddet för miljön. Det skall ske i en rationellt bedriven produktion, där driften får anpassas till de förutsättningar som kan gälla i olika delar av landet, en produktion som ger dem som arbetar i jordbruket deras del i den levnadsstandard svenska folket kan uppnå. Jordbruksministern har icke kunnat undgå att uppleva en skärpt misstänksamhet från konsumentsidan mot vår jordbrukspolitik och mot hur regleringen av priserna på jordbruksprodukter fungerar. Det är allvarligt om landets jordbruksminister upplevs som företrädare för den ena partens intressen i jordbrukspolitiken. Jag har ansett det nödvändigt att säga detta därför att jag upplever att jordbruksministern inom jordbrukspolitiken för ensidigt söker lösningar som i första hand skall passa producenternas intressen. 1972 års jordbruksutredning framhöll att en styrning av den totala slaktdjursproduktionen var nödvändig. Kostnaden för exporten skulle finansieras med en slaktdjursavgift som ett medel för att begränsa den totala produktionen. Under en period med besvärande överskott kunde det, ansåg utredningen, vara motiverat att begränsa de större företagens utbyggnad genom att låta dessa företag stå för en större andel av exportkostnaderna. Utredningen föreslog därför att avgiften borde kunna differentieras med hänsyn till företagsstorlek. En differentiering av slaktdjursavgiften borde enligt utredningen tillgripas endast då marknadssituationen för fläsk var sådan att differentieringen kunde anses vara motiverad. Jordbruksministern anslöt sig i propositionen till vad utredningen anförde om syftet med en sådan styrning. Konsumentdelegationen deklarerade sin tveksamhet till en differentiering av slaktdjursavgifterna, med hänvisning till de negativa konsekvenserna för rationaliseringsutvecklingen. Riksdagen antog jordbruksministerns förslag. Vi socialdemokrater betonade i ett särskilt yttrande att avgiftsdifferentieringen icke borde utformas så att konkurrensen mellan olika råvaruproducenter snedvrids på ett sätt som står i motsättning såväl till jordbruksnäringens egna som till allmänt samhällsekonomiska intressen. Jordbruksnämnden har sedan redovisat ett system för styrning av animalieproduktionen som ligger i linje med de riktlinjer som riksdagen uttalade sig för. LRF har utarbetat ett annat system, enligt vilket differentierade avgifter ersätts med ett differentierat pristillägg, som skulle utgå till producenter med högst 1 500 levererade svin per år. Pristillägget skulle enligt LRF:s uppfattning vara permanent och sålunda i kraft även när det inte råder något pristryckande överskott på fläsk. Tyngdpunkten i LRF:s förslag är lagd vid att genom en inkomstfördelning främja en produktion inom familjejordbruket, sålunda inte vid vad som var det ursprungliga motivet, att minska risken för ett icke önskvärt överskott. Regeringen har i propositionen anslutit sig till det av LRF utarbetade förslaget. Även om jordbruksministern förordar att de pristillägg som detta förslag bygger på bör tillämpas bara när pristryckande överskott råder, så riskerar man med detta system enligt vår mening en icke önskvärd ökning av fläskproduktionen som permanentar överskotten och därmed också pristillläggen. Med sitt förslag i den föreliggande propositionen medverkar regeringen till att främja en ytterligare utbyggnad av fläskproduktionen i ett läge då hälsovårdande organ uttalar sig för att man bör förbättra kostvanorna genom att minska konsumtionen av animaliskt fett. Om, som nu är fallet, slakterierna fortsätter att ge större rabatter till de stora producenterna än till de små — det gäller även jordbrukskooperationens slakterier — och staten sedan i sin tur genom grispremier stimulerar de små producenterna, blir det sammantagna resultatet en ökad fläskproduktion i stället för en begränsad. Vid den hearing vi hade med representanter för bl.a. producentsidan framgick det också att det var detta som man hoppades på. Vi kan därför för vår del inte ansluta oss till regeringens förslag. Vi förordar i stället det av statens jordbruksnämnd utarbetade förslaget. Detta system står i överensstämmelse med riksdagens beslut 1978 och syftar till att minska risken för icke önskvärda överskott. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. När LRF förordar och regeringen ansluter sig till denna nya typ av grispremie som man vill införa motiverar man i första hand detta med att det skulle innebära en omfördelning av inkomsten från större till mindre producenter. Vi har från socialdemokratins sida i samband med att riktlinjerna för jordbrukspolitiken diskuterades inför 1977 års beslut uttalat att vi vill främja en inkomstutjämning även mellan olika jordbrukarkategorier — en solidarisk lönepolitik inom jordbruket. Men en sådan inkomstpolitik bör enligt vår mening inte få åstadkommas med åtgärder som strider mot andra mål för vår jordbrukspolitik, bl.a. en väl avvägd inriktning av vår jordbruksproduktion. Vi anser inte att regeringens förslag uppfyller detta krav. För att främja en inkomstutjämning förordar vi i stället att statens jordbruksnämnd ges i uppdrag att i samband med kommande prisförhandlingar avsätta ett visst belopp av det utrymme som jordbruket kollektivt tilldelats i prisuppgörelsen till en låginkomstsatsning. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 4. Med anledning av bl.a. socialdemokratiska motioner har utskottet enats om behovet av en mer övergripande och parlamentariskt förankrad översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige. Vi socialdemokrater är också väl medvetna om att det finns vissa jordbrukare som sitter utomordentligt besvärligt till på grund av den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen har fört. Inte minst nyetablerade jordbrukare som inte haft förmånen att ärva sin gård kan på grund av de snabbt stigande räntekostnaderna ha stora bekymmer. Därför har vi kunnat ge vår anslutning till utskottets skrivning med anledning av motion 1383, i vilken det föreslagits att kostnadskompensationen för räntekostnader skall fördelas så, att kompensationen tillfaller de verkligt utsatta. Herr talman! Jordbruksministern för i varje sammanhang fram familjejordbruket som — så har jag uppfattat det — den för honom snart sagt enda tänkbara företagsformen inom näringen. Vi socialdemokrater har för vår del slagit fast att familjejordbruket kommer att vara den dominerande företagsformen inom svenskt jordbruk. Vi har i vår jordbrukspolitik arbetat med sikte på att få till stånd bärkraftiga familjejordbruk. Men detta får å andra sidan inte innebära att vi till varje pris skall hindra andra företagsformer att utvecklas. Även inom jordbruksnäringen måste utrymme ges för möjligheter att pröva nya rön och alternativa företagsformer. Om jordbruket kollektivt skall kunna utövas i mindre företagsenheter inom områden av vårt land där sådana företagsenheter är den enda möjligheten och detta skall kunna ske utan att konsumenterna eller skattebetalarna belastas med stora merkostnader, så måste näringen i områden där detta är möjligt drivas med metoder som ökar näringens kollektiva lönsamhet. Detta skall självfallet ske utan att man ger avkall på vad som från odlingsoch miljösynpunkt kan vara lämpligt. En stagnation av jordbruksnäringens utveckling på ett stadium som för dagen kan te sig acceptabelt kan för framtiden bli en svår belastning för hela näringen. Även från den synpunkten är det angeläget att jordbruksministern försöker se på näringens situation och framtid ur ett litet vidare perspektiv än det som vanligen framskymtar i hans propositioner. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1 och 4.

Herr talman! I betänkandet nr 47 från jordbruksutskottet behandlas en fråga som har intresse för alla människor här i landet, nämligen frågan om regleringen av priserna på jordbruksprodukter. Jordbruksprodukter är oftast detsamma som livsmedel och därmed av särskilt intresse för de familjer som har en hög konsumtion av livsmedel. Så är fallet i familjer med flera barn och i familjer där de vuxna har ett krävande kroppsarbete. Men livsmedelspriserna har intresse också för den vanliga familjen med den vanliga nivån på livsmedelskonsumtionen. Frågan har också ett större intresse för de människor här i landet som har låga inkomster. Har folk låga inkomster kommer nämligen utgifterna för livsmedelsinköp att ta en mycket stor del av den begränsade inkomst som står till förfogande. Livsmedelsposten i familjebudgeten blir då en tung och kännbar post. Vpk:s livsmedelspolitiska linje är att slå vakt om främst låginkomsttagarnas läge på livsmedelsmarknaden. Det gör man genom att ta bort momseffekten på livsmedlen. Vpk:s livsmedelspolitiska linje erkänner också jordbrukarnas rätt till en med jämförbara grupper likvärdig inkomst. Men jordbrukarna måste tillförsäkras denna inkomst på ett sätt som är fördelningspolitiskt godtagbart. Jag skall övergå till att kommentera motionernas behandling i utskottets betänkande. I motionen 306, yrkandet 3, påtalas de negativa effekterna från miljöoch djurhälsosynpunkt av vissa utvecklingsdrag inom animalieproduktionen. Krav reses på en utvecklingsinriktning mot största möjliga direktanknytning till jordbruket i måttligt stora anläggningar med spridning över landet. I motionen 388 ställs liknande krav. Här reses krav på i möjligaste mån inhemsk foderförsörjning, en avelsinriktning som tillgodoser djurens välbefinnande och en begränsning i användningen av antibiotika för att undgå ogynnsamma effekter. Utskottets skrivning med anledning av dessa yrkanden är så pass positiv, att jag för denna gång kan avstå från att yrka bifall till motionerna. Vi kommer i stället att noga följa utvecklingen i fortsättningen. Vad sedan gäller motionen 2037, som väckts med anledning av propositionen 1979/80:162, så innehåller den de stora och kontroversiella kraven i detta sammanhang. Det första kravet är att momseffekten på livsmedel skall avskaffas genom att den mervärdeskatt som härrör från försäljning av livsmedel i sin helhet skall återföras till konsumenterna i form av selektiva livsmedelssubventioner. Det andra kravet, som är en följd av det första, är att en översyn görs av vilka varor som skall anses vara livsmedel från skattesynpunkt och vilka livsmedel som från näringssynpunkt och från andra synpunkter skall ges en högre subvention vid fördelning av de medel som står till förfogande för ändamålet. Inget av dessa två krav grundas på någon ny princip. Båda principerna är redan i tillämpning sedan några år tillbaka. Vad de handlar om är att höja subventionsnivån, så att hela momseffekten på livsmedel återförs till konsumenterna. Enligt uppgift i utskottets betänkande var livsmedelsmomsen år 1979 ca 9 miljarder kronor. Av denna summa gick då, enligt utskottet, 3,4 miljarder tillbaka till konsumenterna i form av livsmedelssubventioner. Om dessa uppgifter är korrekta skulle år 1979 ca 5,6 miljarder kronor av livsmedelsmomsen ha stannat kvar i statskassan. Det fordras sålunda en radikal höjning av livsmedelssubventionerna, om momseffekten på livsmedel helt skall tas bort. Vid en sådan höjning är det viktigt att en riktig fördelning görs, så att näringsriktiga livsmedel gynnas på bekostnad av mindre näringsriktiga. Därför måste en radikal höjning av livsmedelssubventionerna åtföljas av en ordentlig genomgång av vilka livsmedel som skall subventioneras och till vilken nivå. Det är självklart också nödvändigt att fastställa vad som från skattesynpunkt skall förstås med livsmedel. Utskottet gör i sin skrivning ett märkligt konstaterande, som jag inte kan underlåta att bemöta. Man skriver mitt på s. 12 i betänkandet: ”Utskottet noterar att vänsterpartiet kommunisterna i motionen 2037 frånfallit de krav på avveckling av mervärdeskatten på livsmedel som man tidigare framfört vid upprepade tillfällen.” Har vpk verkligen gjort det? Ja, formellt kan det synas så. Men det gäller bara formellt. Det är ju, som vi också säger i motion 2037, möjligt att ta bort momsen på livsmedel på två sätt. Det ena är att helt enkelt ta bort den. Det andra sättet är att, som föreslås i motionen, till konsumenterna återföra hela momsintäkten från livsmedelsförsäljningen till konsumenterna. Den senare metoden kan ha fördelar, därför att viktiga och näringsriktiga livsmedel då kan ges en högre subvention, samtidigt som mindre viktiga eller umbärliga livsmedel ges en lägre eller ingen subvention. Vid båda metoderna blir det nödvändigt att avgränsa vad som skall anses vara livsmedel från skattesynpunkt. Det handlar sålunda inte om något frånfall av ställda krav från vpk:s sida. I själva verket har dessa alternativa krav rests ett flertal år. Vi har aldrig krävt både borttagande av livsmedelsmomsen och livsmedelssubventionerna. Det har förekommit att båda alternativen aktualiserats i motioner till samma riksdag, men avsikten har varit den jag här och nu angivit. Utskottet yrkar avslag på motionen med hänvisning till att motionärerna inte anvisat hur förslagen skall finansieras. Som ett litet oppositionsparti har vi inte de utredningsresurser som skulle behövas för att framlägga en heltäckande statsbudget. Jag anser därför att det är den sittande regeringens sak att lösa finansieringsfrågan. Jag vill bara antyda att ett slopande av indexregleringen av skatteskalorna förmodligen skulle räcka för genomförande av den här tilltänkta reformen. Det skulle vara en reform som fördelningspolitiskt gynnade lågoch mellaninkomsttagare, vilka nu under flera år fått vidkännas en sänkning av sina reallöner. I motionen 306, yrkande 2, krävs skärpt övervakning och kontroll av prisutvecklingen på jordbrukets produktionsmedel. Samhällsingripanden skall övervägas om de kan tänkas få en hämmande inverkan på denna prisutveckling. Det är viktigt att hålla tillbaka en prisstegring på dessa produktionsmedel, eftersom den slår igenom vid förhandlingarna om prissättningen på jordbrukets produkter. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att man utgår från att denna prisutveckling kommer att ägnas skärpt uppmärksamhet. Jag kommer nu inte att hemställa om bifall till motionsyrkandet, men vi kommer uppmärksamt att följa utvecklingen. Vid den kommande voteringen kommer vi att stödja reservationen 3, som tar upp ett liknande krav. I yrkande 4, motion 306 slutligen, tas frågan om stöd till småbruk, främst i landets norra delar, upp. Vi menar också att det är viktigt att kunna bo kvar på småbruk i dessa delar av landet och att det tillskapas kompletterande sysselsättningar. Här förordar utskottet en översyn av förhållandena för småbruket i dessa områden av landet för att nå likställighet i levnadsvillkoren. Utskottet hamnar slutligen på ett tillkännagivande till regeringen med anledning av fem motioner, däribland motion 306. Därför har jag i dag inget yrkande på den punkten. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till motion 306, yrkande 3, och motion 2037, båda yrkandena. Jag vill sluta det här anförandet med att ställa en direkt fråga till jordbruksutskottets ordförande, Einar Larsson. När vi för några dagar sedan debatterade prisregleringen för fisk sade Einar Larsson att livsmedelssubventionerna efter den 1 juli 1980 skulle komma att höjas till en nivå som ganska precis motsvarade en återbetalning av den livsmedelsmoms som staten får in. Jag hade då inte tillgång till sifferuppgifter om storleksordningen på den nödvändiga höjningen för att uppnå en sådan återföring till konsumenterna, men nu redovisar utskottet i sin skrivning siffror för år 1979. Jag har tidigare i mitt anförande berört dessa och funnit att höjningen av livsmedelssubventionerna skulle behöva bli så stor som 5,6 miljarder. Här måste det väl föreligga ett missförstånd från någon part. Det vore bra om Einar Larsson ville klara ut hur det förhåller sig med denna fråga. Jag tror inte att han är beredd att gå med på en sådan höjning av subventionerna.
Herr talman! Jag skulle faktiskt gärna vilja inleda detta anförande med att ge en komplimang till Per Israelsson för hans sätt att diskutera dessa frågor. Det är i regel på reellt sakunderlag som förslag framförs och frågor ställs. Därför är det också angeläget att jag får tillfälle att svara på den fråga som Per Israelsson ställde just nu. Man kan möjligen säga att vårt betänkande kunde ha innehållit några rader till, vilka givit en klarare bild av läget. I den summa på 8,9 miljarder som här nämndes ingår allt möjligt som kallas för livsmedel. Om jag nöjer mig med att ta bort den momseffekt som uppstår vid försäljning av maltoch läskedrycker, återstår för övriga produkter endast 4,9 miljarder. Tar jag ytterligare bort en del andra produkter, som inte är direkt komna från jordbruket, har vi kvar en summa på litet över 4 miljarder. Med hänsyn till vad som nu har framkommit i pressen om pågående förhandlingar om den eventuella miljard som det kan röra sig om i kostnadskompensation är jag framme vid något över 5 miljarder. Det, Per Israelsson, motsvarar ganska precis momseffekten på baslivsmedel från svensk jordbruksproduktion. Jag är tacksam för att jag gavs tillfälle att göra denna beskrivning. Vi är då inne på frågan om bedömningen av vad som är baslivsmedel. Det är föremål för en viss diskussion. Jag tycker, herr talman, att man har anledning att uttrycka glädje över den, vågar jag påstå, i nordisk och internationell jämförelse ovanliga enighet som råder kring jordbrukspolitiken. De nyanser och skillnader i bedömningen som kan utläsas av exempelvis detta utskottsbetänkande är vid internationell jämförelse försumbara eller mycket marginella. Jag kan endast uttrycka glädje över detta. Därför är jag litet förvånad över att utskottets vice ordförande i sitt anförande ändå försöker skruva debatten dithän att här skulle finnas betydande klyftor. Jag vill bestämt bestrida att så är fallet. Det som vi har diskuterat här och som man kan tycka litet olika om är, säger Svante Lundkvist, frågan huruvida jordbruksministerns proposition och utskottsmajoritetens förslag syftar mer till producenternas än till konsumenternas intressen. Det är naturligtvis alltid en väldigt svår och mycket grannlaga balansgång att hitta vad som är den rätta avvägningen. Vi känner nu till att många jordbrukare — då kanske speciellt unga jordbrukare, som har startat i rationella och bärkraftiga företag — ändå har betydande ekonomiska bekymmer och i stor utsträckning rent av är konkurshotade. Det tycker jag inte ger belägg för Svante Lundkvists påstående att det skulle ha givits någon särskild favör åt producentsidan. Jag vill tvärtom säga att det finns anledning att med glädje konstatera att 1977 års principbeslut börjar slå igenom på olika sätt. Det råder en ganska hygglig balans mellan produktion och konsumtion. Kanske finns det små tendenser till överproduktion av några produkter, men det observeras, och i propositionen och i utskottsbetänkandet diskuterar man också att åtgärda det. När Svante Lundkvist påstår att våra åtgärder under de senaste åren 217 speciellt skulle ha gynnat producenterna, vill jag säga att i socialt hänseende finns det alltjämt kvar en mycket stor skillnad mellan i jordbruket arbetande befolkning och jämförbara grupper. Jag tänker på möjligheten att få ledighet i samband med sjukdom eller att rent av ta litet semester. Det har tagits små försiktiga steg på vägen mot en viss jämställdhet därvidlag, men jag tycker att det är ganska orättvist att påstå att jordbrukarna skulle ha några favörer i det avseendet. Om Svante Lundkvist på allvar menar det, är han mycket illa informerad om den dagliga rutinen hos den aktiva jordbrukarbefolkningen. Det handlar inte om någon åttatimmarsdag eller någon fyrtiotimmarsvecka eller några fyra å fem veckors semester. Det handlar heller inte alltid om de timlöner som kunde vara berättigade. Jag vill i det sammanhanget avvisa den reservation som är betecknad med nr 3 och som ännu inte är kommenterad. Där finns en mycket underlig formulering: ”Några ökade kostnader med anledning av avtalen uppstår knappast förrän tidigast under sommaren. Dessutom har företagen i allmänhet redan i sina kostnadskalkyler avsatt erforderliga medel för att täcka löneökningarna.” Den formuleringen vittnar verkligen inte om någon särskild insikt i hur det går till i ett jordbruksföretag. Tvärtom måste man kanske år i förväg förskottera kostnader för produktionen, och sedan får man ta emot vad det kan bli i prisutveckling. Det är inte så lyckligt att man avsätter i någon kostnadskalkyl. Det kan tvärtom vara så att när året är slut blir det mycket mindre över än det var året före. Det har man nog upplevt ofta. Jag vill också något kommentera de små skillnader som jag antydde. Oppositionspartierna har accepterat att man ser till att ha en viss styrning av animalieproduktionen. Det är väldigt bra att vi är eniga på den punkten. Ingen är gynnad av att vi får ett pristryckande överskott. Tidigare har vi haft en viss diskussion om vilka styrmedel och metoder man skulle använda. Jag vill gärna bekänna att jag personligen alltid har trott mest på etableringskontroll i samband med andra åtgärder. Det har emellertid inte varit möjligt att få gehör för det. Andra metoder har utarbetats under ganska stor vånda, och man tycks inte vara särskilt lycklig över den teknik som jordbruksnämnden föreslår. I propositionen har jordbruksministern valt en teknik med pristillägg, och den har utskottets majoritet accepterat, vilket emellertid reservanterna inte har gjort. Vi får väl se hur det fungerar. Jag tycker nog att Svante Lundkvist slogin en del öppna dörrar när han så klart i förväg anser sig veta att metoden måste fungera illa. Jag tror inte att det är så säkert, utan jag tycker att det är värt att prova den tekniken, i all synnerhet med tanke på det resonemang som försien av de andra reservationerna, där det talas om en viss låglönesatsning. Jag tror faktiskt att ett pristilläggssystem kan bli mycket effektivt. Jag vågar påstå detta mot bakgrund av kännedomen om att marginalerna i nettoeffekt från ett stort animalieföretag ofta är ganska små, och att de påverkas ganska snabbt av förändringar i prissituationen mellan olika företag. Jag tror att det också kan vara en riktig låglönesatsning som är inbyggd i det systemet. I reservation 4 som har fogats till betänkandet talar reservanterna om att man vill ha samma låginkomstsatsning när det gäller mjölkproduktionen. Men vi har också i utskottsbetänkandet med en formulering som gäller detta och som är mycket väsentlig. Vi har nämligen sagt att det gäller att i tid se upp så att vi inte får samma bekymmer med mjölkproduktionen som är på väg att växa fram när det gäller äggoch fläskproduktionen och att man även i tid bör se upp så att denna produktion inte får slagsida i fråga om struktur och omfattning. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, säga att Svante Lundkvist slog in några öppna dörrar när han avslutade sitt anförande med att säga att man skall behålla nationalitet och effektivitet. Det råder ingen oenighet på den punkten. Jag vill än en gång säga att de reservationer som är fogade till detta mycket väsentliga betänkande är av ganska marginell karaktär. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag misstänker att utskottets ordförande ändå hörde att jag sade att i dagens läge är vi från socialdemokratins sida väl medvetna om att det finns vissa jordbrukargrupper som är hårt klämda av den ekonomiska politik som regeringen fört. Det gäller inte minst de nyetablerade och de unga, som kanske inte haft tillgång till egna förmögenheter eller ärvt gårdar och som på grund av de snabbt stigande räntekostnaderna nu har en utomordentligt svår situation. Men det är på dem som man skall rikta in sina åtgärder när det gäller att ge stöd. Man kan inte på det sätt som Einar Larsson gör generalisera och tala om hela jordbruket när vi diskuterar vilken standard människor lever på. Jag har hela tiden försökt påta mig uppgiften att varna jordbruksministern för att uppträda så, att man får ett intryck av att det i första hand är producentintressena som han ömmar för. Om vi i detta land skall kunna föra en jordbrukspolitik som blir till gagn för näringen är det utomordentligt angeläget att den kan omfattas med förtroende också av konsumenterna. När det gäller det exempel som vi har tagit upp i dag och nu diskuterar, har det ursprungliga syftet varit att försöka begränsa riskerna för överskottsproduktion på fläsk. Men jordbruksministern vrider i stället detta med stöd från LRF:s sida till att i huvudsak bli en fråga om att stödja en utveckling inom familjejordbruket. Med den uppläggning han har valt riskerar vi alltså att få en permanentning av överskottet, som kommer att fortsätta att utlösa de nya grispremierna. Därmed har vi skaffat oss det bekymmer på halsen som vi skulle försöka motverka. Jordbruksnämnden hade ett förslag som jag tror skulle haft bättre möjligheter att lyckas. En utebliven avgift innebär nämligen icke samma stimulans som ett bidrag som man plötsligt får för en produktion. Det torde vara ett oomkullrunkeligt faktum. Därför är jag rädd för att detta system tyvärr kommer att medverka till — som jag nämnde i mitt tidigare anförande — att vi får en fortsatt risk för överskottsproduktion. Och då har vi ju inte för ett ögonblick löst det problem som vi var ute efter att lösa.

Herr talman! Einar Larsson bekräftade i sitt inlägg det han sade när vi diskuterade prissättningen på fisk, nämligen att livsmedelssubventionerna efter den 1 juli skall uppgå till samma belopp som inflyter i moms. Förklaringen har nu kommit. Den sammanhänger med den begränsningsproblematik som vi tar upp i vårt andra yrkande. Vi säger där att det måste klargöras vad som skall förstås med livsmedel ur skattesynpunkt. Jag har fått intrycket att Einar Larsson ser på avgränsningsfrågan i mer begränsad omfattning än vi gör. Om gränsen dras vid vissa baslivsmedel är det möjligt att det Einar Larsson säger är sakligt riktigt. Svante Lundkvist tog upp frågan om fläsket, och den har jag berört i mitt tidigare inlägg. Det kan vara önskvärt med en differentiering av subventionerna så att näringsriktiga livsmedel får högre subventioner än andra, mindre näringsriktiga. Ur den synpunkten har jag intrycket, vilket jag visst sade i debatten om fisken, att det är bättre att subventionera fisk än fläsk. Även ur beredskapssynpunkt är det en fördel för landet om fläskproduktionen inte ökar ohämmat utan håller sig inom vissa gränser. Jag vill emellertid framhålla att vårt krav att ta bort momseffekten på livsmedel nog inte är helt tillgodosett med den höjning som kommer den 1 juli. Vi kommer säkert att få en diskussion om vad som skall förstås med livsmedel ur skattesynpunkt, så frågan är nog inte, trots höjningen, helt ur världen för vår del, Einar Larsson.

Herr talman! Det är klart att det alltid kommer att pågå en diskussion om vad som är hälsoriktig kost och vad som skall räknas som baslivsmedel. Den diskussionen är nu i gång och jag tycker att den är positiv. Det är helt klart att det inte är särskilt lätt att få alla människor att tycka lika i denna fråga. Jag tar mig själv friheten att tycka att malt och läsk kan räknas bort till fördel för mjölken, som är bättre. Det kan hända att jag har fel, men om alla tyckte så skulle det inte bli så stora problem med mjölköverskottet. Beträffande Svante Lundkvists inlägg om att en del jordbrukare har det svårare än andra vill jag säga att så kommer det alltid att vara. Mot den bakgrunden är det också att välkomna att utskottet kunnat göra en enig skrivning på den punkten med förslag om att pengar skall skjutas till jordbruken på ett sådant sätt att de hamnar där de är mest berättigade. Vad gäller livsmedelssubventionerna vill jag än en gång påpeka att vi i utskottet inte tyckt oss ha ett faktaunderlag som ger oss möjlighet att ta ställning till hur styrningen bör ske mellan olika livsmedel. Jag tycker att vi har anledning att avvakta den livsmedelsberedning som är tillsatt och som har till uppgift att försöka utvärdera vad som skall bedömas som hälsoriktig kost, dvs. vad som skall ha rätt till subventioner och vad som inte skall ha det. I avvaktan på det resultat livsmedelsberedningen kan komma fram till har utskottet nöjt sig med att uttrycka vikten av att dessa frågor uppmärksammas och följs upp.
Herr talman! Så mycket har jag inte att tillägga till vad Einar Larsson sagt. Jag vill bara framhålla att det är viktigt att man i fortsättningen gör en klar avgränsning, så att man verkligen vet vad man diskuterar när man i den politiska debatten tar upp livsmedelssubventionerna. Jag tycker också att det är viktigt att det så snart som möjligt tas fram ett faktaunderlag för en bedömning av hur man skall styra subventionerna och av vad som skall förstås med näringsriktiga livsmedel och hur subventionerna alltså skall styras. Jag är överens med Einar Larsson när det gäller mjölk och maltdrycker. Det är nog bättre med mjölk, och att subventionera maltdrycker torde inte vara nödvändigt. Men däremot torde det vara nödvändigt att subventionera en del livsmedel som i dag inte subventioneras. För att göra den bedömningen måste det finnas ett faktaunderlag, och det bör tas fram så snart som möjligt. Men jag har också en känsla av — och den bygger på erfarenheter från 1972 års jordbruksutredning — att det inte är så enkelt för sakkunskapen att komma överens på detta område, och det är ett hinder för att det här skall gå snabbt. Det visade sig nämligen att det finns rätt olika meningar bland sakkunskapen om vad som är näringsriktiga livsmedel och vad som inte är det.
Herr talman! Vad vi vill ge uttryck åt i det här sammanhanget är att samtidigt som vi tycker att det är riktigt att stödja tillkomsten av bärkraftiga familjejordbruk för att vi skall kunna få en rationell produktion och möjligheter för människor att leva på sina insatser i jordbruket kan vi å andra sidan inte vara likgiltiga för vilken inriktning produktionen skall ha. Det får alltså inte enbart vara en huvuduppgift att vi säger att vi skall ha bärkraftiga jordbruk, utan frågan är också vad vi skall producera. Det är där jag menar att den här propositionen pekar i fel riktning.

Herr talman! Den proposition som vi behandlar i dag medför mycket stora kostnader för samhället. Det statliga stödet för att hålla nere priserna på vissa viktiga livsmedel uppgår till ständigt ökande summor. Ibland har dessa halvårliga belopp sedan 1972 uppgått till hela det belopp som förhandlats fram mellan jordbruket och konsumentdelegationerna. Det framgår av kostnadsstatistiken från jordbruket, med mejerier, slakterier och kvarnar. Ibland har man, såsom i den proposition som vi behandlar i dag och som tar upp förhandlingsresultatet per den 1 januari 1980, täckt bara en del av beloppet genom subventioner med skattemedel. Livsmedelssubventionerna beräknas under första hälften av 1980 öka med 120 milj.kr. och uppgår nu i budgeten till nära 4 miljarder kronor. En del av detta belopp tillförs jordbruket som låginkomstsatsningar, och en del går till hjälp till avbytarverksamhet. Dessutom används också av statliga medel hela 193 milj.kr. för att stödja livsmedelsproduktionen i det norrländska jordbruket. Just i dagarna förhandlar vi om nya höjningar av priserna på jordbruksbaserade livsmedel. Att de förhandlingarna kommer att sluta i över 1 miljard kronor i ökade livsmedelspriser står redan klart. Med hänsyn till regeringens löfte inför avtalsrörelsen att man i allt väsentligt skall subventionera höjningar av livsmedelspriserna per den 1 juli 1980 kan detta innebära att dagens subventionsbelopp på nära 4 miljarder kan komma att öka med närmare 25 96 enbart på grund av kostnadsstegringarna under ett halvår. Det blir svårt för en regering som redan brottas med stora statsfinansiella problem. Det är mycket stora och snabbt ökande belopp som nu tillförs jordbruket bl.a. som kompensation för ökade priser på produktionsmedel. Det finns nog inga andra näringar som så snabbt får en så fullständig kostnadskompensation. Men det följer en automatik som fastlagts i avtal 1978. Därför är yrkande 2 i vpk-motionen 306 om skärpt övervakning och kontroll över prisutvecklingen på jordbrukets produktionsmedel ett intressant förslag, speciellt i en tid av kraftig inflation och i en tid då man eftersträvar återhållsamhet med statens utgifter. Av den anledningen är det märkligt att regeringspartiernas representanter inte har velat uttala sig mera bestämt för att bromsa upp utvecklingen av de priser som gäller vid jordbrukarnas inköp av produktionsmedel. Jordbruket bör också medverka i kampen mot inflationen. Med anledning av motion 306 föreslår vi i vår reservation 3 att regeringen ges till känna att det bör råda prisstopp på jordbrukets produktionsmedel till den 1 juli och att det därefter bör ske en intensiv prisövervakning. Einar Larsson berörde något vår reservation och menade att vi inte har rätt. Men eftersom man inom en stor del av löntagarkollektivet i dag har förbundsförhandlingar och lokala förhandlingar, blir det faktiskt så att de kostnader som den senaste avtalsrörelsen leder till inte kommer att beröra dessa produktionskostnader förrän under den allra sista månaden av avtalsperioden. Därför kunde man myckt väl ha haft ett prisstopp i detta läge. I nu pågående förhandlingar beräknas dessa prisökningar enbart på ett halvår till över 800 milj.kr.; dock skall man minska detta belopp med kostnaderna för räntehöjningar. Nu signaleras också kraftiga prisökningar på bl.a. handelsgödsel. Ett temporärt prisstopp på dessa varor hade därför verkligen varit angeläget. Regeringen talar mycket och ofta om att vi skall minska den offentliga sektorns kostnader. Egentligen tillhör våra livsmedelssubventioner, som är en form av transfereringar, också den offentliga sektorns utgifter. Därför hoppas vi att regeringen skall uppskatta vårt intresse för ekonomisk återhållsamhet och att man skall vidta åtgärder i enlighet med önskemålet i reservation 3, som jag yrkar bifall till. Sedan flera år tillbaka pågår en livlig diskussion i massmedia och i olika livsmedelstidskrifter om näringsvärdet i vår kost och om angelägenheten av ändrade kostvanor hos en stor del av befolkningen. Häromdagen uttalade sjukvårdsministern att man borde stimulera en stor del av befolkningen till ändrade kostvanor för att på det sättet främja vår folkhälsa och för att minska sjukvårdskostnaderna. Vi bör stimulera konsumtionen av en mer allsidig kost, som följer den kostpyramid eller kostcirkel som våra näringsexperter har utarbetat och som har tyngdpunkten på bröd, fleromättat matfett, mager mjölk, rotfrukter, fisk och grönsaker. Såväl livsmedelsverket som socialstyrelsen och våra professorer i näringslära rekommenderar minskad konsumtion av fläsk, smör, grädde och socker. Av ett omfattande åtgärdsprogram om bättre kostoch motionsvanor inför 1980-talet, som socialstyrelsens hälsoupplysningsnämnd har sammanställt, framgår bl.a. att kostvanorna inte har utvecklats i den positiva riktning som man hade hoppats. I vissa delar rör det sigt.o.m. om klara försämringar. I sex motioner från alla partier utom från moderata samlingspartiet uppmärksammas dessa problem. Man vill att större hänsyn skall tas till folkhälsan vid fastställandet av priser och subventionering när det gäller jordbruksbaserade livsmedel. När den s.k. beredningen för livsmedelsoch näringsfrågor tillsattes 1978 väckte det mycket stora förhoppningar om att nu skulle större hänsyn tas till näringsfysiologiska rön i vår jordbruksoch livsmedelspolitik. Tidningen Expressen skrev i juli 1978 följande: När man började subventionera jordbruksprodukter på 1970-talet blev följden efter hand att fettkonsumtionen, som varit på nedgång i många år, plötsligt började stiga igen. I vår motion 2036 konstaterar vi bl.a. att konsumtionen av fläsk och fläskkött har ökat med 60 000 ton från 1973 till 1978, och i propositionen på s. 12 säger jordbruksministern att han antar att det skall bli ett utökat avsättningsutrymme för fläsk och fläskkött. Det är i sanning oroande profetior för den svenska folkhälsan, speciellt när man tänker på att subventionerna främst tillkommit som ett stöd till barnfamiljer och låginkomsttagare. Men vad har nu livsmedelsberedningen gjort? Hittills har den till synes mest ägnat sig åt intern information. Enligt propositionen bör den skapa ett bredare kunskapsunderlag för departementets ställningstaganden till olika frågor i livsmedelspolitiken. Nu har snart två år gått sedan beredningen tillsattes. I tidningen Vår Föda kan man läsa vilka ämnen som behandlats av beredningen, och det visar sig därvid att man ännu inte tagit itu med den huvudsakliga uppgiften, nämligen att undersöka styrmedlens effekter i jordbrukspolitiken. Varför måste det gå så långsamt? Nu står vi återigen inför frågan om nya stora subventioner, om regeringen skall infria sina löften. Därmed får vi kanske ytterligare stimulans även till produktion av sådana varor som vi borde konsumera mindre av. Jordbrukarna får ju enligt jordbruksnämndens beräkningar ökade inkomster som en följd av subventionerna. Man kan fråga sig: Är det starka ekonomiska intressen i jordbrukets och förädlingsindustrins olika grenar som hindrar jordbruksministern att differentiera subventionerna så att också den hårt trängda trädgårdsnäringen får del av dessa statliga medel? Inte ens lantbruksuniversitetet skräder orden. Enligt ett tidningsreferat sade en professor på en konferens nyligen: Sveriges bönder ger oss skräpmat. —- Jag delar absolut inte det hårda omdömet, men man måste förstå otåligheten hos dem som vet hur det ligger till. Jordbruksnämnden har i en bilaga till propositionen redovisat de ekonomiska effekterna av subventionerna och även effekterna i fråga om produkternas näringsriktighet. Subventionernas inverkan har bl.a. visat sig i en ökning av fettmängden i genomsnittskonsumentens föda under en period av sju år från index 100 till 121,5. Utan subventioner skulle ökningen ha stannat vid 116, vilket motsvarar just den S-procentiga minskning av fettkonsumtionen som socialstyrelsen rekommenderar. Jag vill inte plädera för ett plötsligt borttagande av subventionerna för vissa varor, men jag anser att man nu måste göra en omfördelning av dem. Vi har i reservation nr 2 på ett som vi själva tycker avdramatiserat sätt uttryckt en vädjan till regeringen, som jag tycker att alla som motionerat i denna fråga bör kunna ge sin anslutning till. Vi hemställer att riksdagen ger regeringen till känna att en bättre samstämmighet mellan samhällets kostupplysning och effekten av de åtgärder som kan uppnås med jordbrukspolitiska styrmedel bör eftersträvas. Vi tycker att denna vädjan bör kunna tillfredsställa alla inom riksdagen, speciellt alla motionärer. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten framför allt för att säga några ord om det Norrlandsstöd som har omprövats och beträffande vilket det lagts fram ett nytt förslag. Norrlandsstödet tillkom för ganska precis tio år sedan. Avsikten var att man med Norrlandsstödet skulle ge det norrländska jordbruket ungefär samma ekonomiska förutsättningar som jordbruket i Mellansverige. Till att börja med fungerade också stödet någorlunda, men under senare år har det skett en utomordentligt kraftig eftersläpning, främst på grund av den starka inflationen och på grund av att Norrlandsstödet inte har omprövats under de tre senaste åren. Detta har lett till att jordbrukarna i Norrland, framför allt i övre Norrland, råkat i en utomordentligt bekymmersam ekonomisk situation. Driftbyråns resultatanalys, som nyligen har kommit ut, visar också att man de senaste två åren har haft en minusförräntning på mer än 5 20 i övre Norrland. Den ekonomiska situationen för jordbruket i allmänhet har varit dålig, meni övre Norrland har den negativa förräntningen varit dubbelt så stor som i de näst sämsta områdena. Det är utomordentligt tragiskt att behöva notera detta, eftersom det rör sig om ett område där man har gjort utomordentligt stora insatser för rationalisering. Det gäller det här årtiondet och senare hälften av 1960-talet. I början av 1950-talet hade vi 12 000 mjölkleverantörer i Norrbotten, medan vi nu har endast 2 100. Den här ekonomiska situationen har nu medfört att 10 90 av de aktiva brukarna i dag har en ekonomi som gränsar till konkurs. Detta skall ses mot bakgrund av målsättningen i det här landet: dels att ha en jordbruksproduktion i hela landet, dels att jordbrukarna i alla delar av landet skall ha ungefär jämbördiga ekonomiska förutsättningar. Inte minst tragiskt är att det gång efter annan i diskussionsinlägg sägs att den nuvarande regeringen har gjort stora eftergifter till förmån för främst producenterna. Svante Lundkvist har i denna debatt ondgjort sig över att jordbruksministern har satt inkomstmålet främst i sitt arbete på att söka lösningar, lösningar som enligt Svante Lundkvist framför allt borde passa producenterna. Jag är inte förvånad om många av de unga jordbrukare som i dag arbetar på de ekonomiska villkor som jag nu har redovisat upplever en utomordentligt stark tragik när de möts av sådana diskussionsinlägg. Svante Lundkvist varnar jordbruksministern för att denne inte tillgodoser konsumenternas intressen i större utsträckning. Han ställer sig främst på producenternas sida, menar Svante Lundkvist. Vore det inte lämpligare, Svante Lundkvist, att Svante Lundkvist som har goda kontakter på konsumentsidan ginge ut och försökte informera konsumenterna om den verkliga situationen bland dagens jordbrukare? Det skulle vara en rätt stor uppgift. Nu sprider Svante Lundkvist i stället oro med sitt tal om regeringens favoriserande av landets jordbrukare. De insatser som har kunnat göras med hjälp av Norrlandstillägget och som bidragit till att skapa varaktiga sysselsättningstillfällen är, det vågar jag tryggt påstå, de absolut billigaste regionalpolitiska insatser som har kunnat göras. De här bygderna har i allmänhet en utomordentligt stor arbetslöshet, framför allt mitt eget län. Det görs insatser på olika sätt för att bemästra den arbetslösheten, men inga insatser har visat sig så pass effektiva i de verkliga glesbygderna och inga insatser har varit så billiga som just de som har gjorts för att skapa bestående arbetstillfällen i jordbruket. Utskottet har enat sig-.om att föreslå en utredning om Norrlandsstödet. Jag har också accepterat detta.

Det är troligt att man i en ny utredning måste pröva nya medel. Med de utomordentligt höga investeringskostnader som vi i dag har t.ex. när det gäller att bygga nya stallar för mjölkproduktionen torde det knappast vara möjligt att kompensera dessa kostnader genom ett höjt mjölkpris. Man måste här finna andra vägar. Vi har områden i Norrland som är goda jordbruksområden men som, på grund av det utpräglade småbruk som har bedrivits där, är synnerligen starkt splittrade. Där måste man göra ordentliga ingrepp på olika sätt för att kunna ge förutsättningar för ett så rationellt jordbruk som det över huvud taget är möjligt att få. De ingreppen kostar stora pengar, och här måste man försöka biträda på olika sätt för att om möjligt kunna hålla produktionskostnaden på en sådan nivå att producenterna kan få ut en rimlig ekonomisk ersättning för de arbetsinsatser som de gör. Grethe Lundblad förklarade att den kostnadspost för jordbruket som vi nu behandlar är en utomordentligt dyr sådan. Det är möjligt att man kan se det så. Vi har under många år haft en sådan situation i landet att konsumenterna, vilken ekonomisk standard de än har haft, inte har haft råd att betala livsmedlen med det pris som produktionskostnaderna egentligen skulle medföra. Och när man nu har infört ett system med subventioner till jordbruket är det rätt självklart att anslagen blivit stora när samhället skall ta en så betydande andel av kostnaderna. När det gäller fördelningen av de här livsmedelssubventionerna skall jag inte gå in i detalj i någon större utsträckning. Låt mig bara säga: Professorer finns det av olika slag i det här landet, och professorer som använder sin ställning och sin titel för att informera människor på det mest osakliga sätt får vi gång efter annan exempel på. Men nog torde det höra till ovanligheterna att man så djupt kränker en yrkesgrupp som man faktiskt gör i det uttalande Grethe Lundblad här har refererat: att Sveriges bönder ger oss skräpmat. Jag tror att vi i det här landet har en livsmedelsproduktion som vi med fullt fog kan känna oss stolta över. Vad som är betecknande för vårt land i det här avseendet är att vi ställer utomordentligt starka krav på de livsmedel som produceras inom landet, men vi är inte benägna att ställa lika starka krav på de produkter som kommer utifrån. Herr talman! Jag skall nöja mig med det sagda. Jag vill bara understryka angelägenheten av att den utredning som nu förebådas om Norrlandstillägget så snabbt som möjligt gör sitt arbete men att man också, under den tid som arbetet tar, ser till att man har ett Norrlandsstöd till jordbruket som uppfyller den målsättning man haft för detsamma, nämligen att ge jordbrukare i olika delar av landet ungefär samma ekonomiska förutsättningar att arbeta.
Herr talman! Inte heller Filip Johansson lyssnade tydligen på mitt anförande. Annars hade han ju inte haft anledning att säga att de här ungdomarna, som är särskilt svårt utsatta, skulle behöva vara besvikna på hur vi resonerar inom socialdemokratin, eftersom jag med full tydlighet markerade att vi är medvetna om att det finns unga nyetablerade jordbrukare som har det särskilt svårt. Vi har också i utskottet skrivit oss samman om nödvändigheten av åtgärder som i första hand kan vara till dessa ungdomars hjälp. Sedan torde också Filip Johansson veta att mycket av det Norrlandsstöd som utgått till jordbruket tillkom under den socialdemokratiska regeringens tid. Dessutom vet Filip Johansson att de motioner, som bl.a. bildar underlag för utskottets skrivning när det gäller översynen av stödet till norra Sverige, kommer från socialdemokratiskt håll. Vi har alltså också i utskottet kunnat enas om att den här översynen är angelägen och nödvändig. Jag tror inte att Filip Johansson skall behöva åka hem och säga att socialdemokraterna inte har skött sig när det gäller jordbruket i norra Sverige. Men det är kanske så att under den ekonomiska politik som förts av de borgerliga regeringarna har det blivit betydligt bekymmersammare för många av de norrländska jordbrukarna.
Herr talman! Filip Johansson ondgjorde sig över att det var många som ville tillvita jordbrukarna olika saker. Jag tycker att jag alldeles för ofta hör sådana uttalanden. Det är ofta så att all information om ekonomiska realiteter kring jordbrukarnas förhållanden, som inte passar in i den bild av ekonomiskt trångmål, av mycket mer slitsamt arbete än andra grupper har, som jorbruksorganisationerna ständigt manar fram, tas emot på ett mycket ovänligt sätt. Man försöker framställa den som kommit med olika ekonomiska fakta, vilka det verkligen finns underlag för, såsom både dum och oförstående. Jag tycker det är väldigt ledsamt att vi alltid skall ha den debattonen. Om det är så att man framlägger olika ekonomiska fakta i en debatt skall man också bli mottagen med respekt, tycker jag. Naturligtvis skall både jordbrukare och konsumenter lyssna på varandra, och det sker också ofta när vi förhandlar. Men det är som om man, när man kommer utanför förhandlingslokalen, plötsligt använder en helt annan ton, kanske för att göra ett visst intryck på sina yrkesbröder och yrkessystrar. Men jag tycker det är ett felaktigt tillvägagångssätt när det gäller att skapa ett bättre förhållande mellan konsumenter och producenter — det som man nu talar sig varm för. Om man verkligen vill ha ett bättre förhållande mellan konsumenter och producenter måste de båda grupperna lyssna bättre på varandra, och man får inte alltid försöka tillbakavisa ekonomiska fakta som det finns underlag för.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är bra att vi lyssnar på varandra. Men om vi plockar fram ekonomiska fakta, Svante Lundkvist och Grethe Lundblad, finner vi att det är inte bara några nystartande jordbrukare som har ett dåligt ekonomiskt utbyte av sitt jordbruk i dag. Det finns praktiskt taget inget område i hela landet som i de resultatanalyser som är gjorda kan uppvisa en positiv ekonomisk förräntning; tvärtom är förräntningen negativ i hela landet. Mot den bakgrunden kan det definitivt inte vara på det sättet att bara några få nyetablerade jordbrukare har dålig ekonomi. Svante Lundkvist ville notera att Norrlandsstödet tillkom under den socialdemokratiska regeringens tid. Ja, jag känner också till att det är mycket länge sedan det tillkom, men det stödet förändrades inte alls under många år —- inte förrän 1970, då jordbruket, framför allt i de norra delarna av landet, befann sig i en sådan ekonomisk situation att det var fråga om huruvida det skulle upphöra totalt eller inte. Då fick vi ett förbättrat jordbruksstöd till Norrland, men det var en förbättring som inte möjliggjorde de årliga förändringar som borde ha vidtagits. Nu vill Svante Lundkvist göra gällande att det är den nu sittande regeringen som har misskött sin jordbrukspolitik så att jordbrukarna kommit på efterkälken. Men varför i all sin dar för man då i andra sammanhang det resonemanget att den nuvarande regeringen har gett jordbrukarna så stora ekonomiska favörer, vilket man ju också vill hävda?
Herr talman! Vi har talat om de särskilda bekymren — som vi tycks ha varit överens om — för de nyetablerade jordbrukarna. De ekonomiska problem i övrigt som vi har i det här samhället i dag drabbar ju alla kategorier — också andra företagare och löntagarna har fått ta konsekvenserna av den ekonomiska politik som har förts av den borgerliga regeringen. Konsekvenserna av denna ekonomiska politik får vi därför försöka hitta möjligheter att bära tillsammans. Det är i det sammanhanget angeläget att vi kan uppleva känslan av att vi alla solidariskt försöker dela bördorna och i första hand försöker skydda dem som är sämst ställda. — Det är i varje fall så vi socialdemokrater ser det.
Herr talman! Det är helt riktigt, Svante Lundkvist, att vi skall gemensamt bära bördorna av en ekonomisk kris som har drabbat inte bara vårt land utan hela västvärlden. Men mot den bakgrunden tycker jag inte att det är riktigt attutpeka en viss grupp som om den hade fått några speciella favörer. Sådana diskussionsinlägg borde vi ha sluppit i den här debatten, och med en utskottsskrivning som är i så stor utsträckning samstämmig borde det ha varit onödigt med sådana inlägg.

Herr talman! Det beslut om varvspolitiken som i dag skall fattas måste sättas in i ett större samhällsekonomiskt perspektiv. Riksdagens uppgift är att göra en totalavvägning av samhällsinsatserna för att nå en ändamålsenlig struktur i varvsindustrin. Ett riksdagsbeslut av denna dimension och av denna betydelse måste utgå från vad som är bäst för hela landet. Enskilda intressen eller partitaktiska hänsyn måste ge vika för det gemensamma bästa. De tillgängliga resurserna för näringspolitiska insatser är begränsade. Insatserna måste därför ske där den samlade nyttan är störst. Det är två huvudförslag om färdriktningen som står mot varandra inför dagens debatt. Det ena förslaget innebär att lösningen av varvsproblemen i realiteten skjuts på framtiden. Frågan om svensk varvsindustris framtida omfattning lämnas för dagen därhän. De anställda lämnas i ovisshet om framtiden. Företagsgruppen, Svenska Varv, får inte de klara och entydiga besked om framtiden som är nödvändiga för att uppnå den effektivitet som vi måste eftersträva också inom denna sektor av näringslivet. Den andra vägen innebär att vi ser verkligheten som den är. Vi utgår från vad alla uppenbarligen i realiteten är överens om, nämligen att varvsindustrin i vårt land är överdimensionerad, både utifrån dess roll i svenskt näringsliv och utifrån dess internationella marknadsförutsättningar. Vi fattar nu ett beslut som visserligen är smärtsamt på berörda orter men som samtidigt ger branschen möjligheter till ett långsiktigt överlevande och till att på nytt uppnå internationell konkurrenskraft. För berörda orter ger regeringsförslaget maximala möjligheter till omställning för en bättre näringslivsstruktur. Det är uppenbart att det samhällsekonomiska läge vi nu befinner oss i är gynnsamt för ett varvsbeslut enligt regeringens förslag. Högkonjunkturen är stark f.n., även om perspektivet är osäkert. Högkonjunkturen är nu betydligt starkare än vad de flesta bedömare har förutsett. Industriinvesteringarna ökar kraftigt i svenskt näringsliv f. n., och industriproduktionen nådde i slutet av fjolåret upp till tidigare toppnoteringar från början av 1975. Produktionstillväxten inom verkstadsindustrin, som i detta sammanhang är speciellt intressant, uppgick till hela 10 26 under 1979, och utvecklingen under innevarande år visar att tendensen fortsätter. Vi kan också glädjande nog notera att arbetslösheten nu är rekordlåg. Inte 13 under hela 1970-talet har vi haft lägre siffror. Industrins efterfrågan på arbetskraft är mycket stor f .n. Detta gäller naturligtvis även för de berörda varvsregionerna, där vi i allmänhet har välutvecklade industriorter. Om man t.ex. ser till Landskrona, som har fokuserats i den här debatten, finner man att denna ort har ett gynnsamt arbetsmarknadsläge. Av landets samtliga 270-280 kommuner ligger Landskrona på tjugonde plats när det gäller antalet lediga jobb i förhållande till invånare i produktiv ålder. Det är ett bättre läge än det man hart.ex. i Stockholm, Göteborg eller Malmö, och det är naturligtvis ojämnförligt bättre än läget i t.ex. Värmlands eller Norrbottens kommuner. ; Om strukturplanen följts skulle 1000-1 100 personer årligen få övergå till annan sysselsättning och lämna Öresundsvarvet och Kockums under tiden fram till 1984. Det motsvarar ca 2 70 av omsättningen på arbetsmarknaden inom Malmöregionen. I realiteten är det alltså inte fråga om några dramatiska omställningar på den arbetsmarknad vi här diskuterar. Kravet på förändringar i en invand industristruktur känns naturligtvis tungt för de människor och orter som närmast är berörda. Detta krav drabbar emellertid fortlöpande många människor och många orter, vilket dagligen omvittnas i debatterna här i kammaren. Om riksdagen vill undanta vissa orter från att delta i denna nödvändiga, hela nationen omfattande anpassningsprocess, så går detta ofrånkomligen ut över andra människor och andra orter. Vi har i dag varken finansiella resurser eller marknadsmässiga möjligheter att göra undantag i den vägen, i synnerhet som detta skulle gå ut över orter som i allmänhet — det är jag förvissad om — har sämre förutsättningar att på sin arbetsmarknad klara motsvarande åtaganden. Det är inte bara det samhällsekonomiskt gynnsamma läget med låg arbetslöshet, god investeringsaktivitet etc. som talar för att regeringens förslag borde genomföras. Det gör också nödvändigheten av att förnya industristrukturen. Enligt en undersökning som industriverket företagit har svensk industri inför 1980-talet 150 000-300 000 sysselsatta i, som man kallar, föråldrade arbetsställen med stark branschkoncentration. Intäkterna från verksamheten vid dessa arbetsställen ger inte mer än i stort täckning för de rörliga kostnaderna. Inget blir över till investeringar och kapitalbildning. För att t.ex. kompensera försämringen under perioden 1975-1977 inom trävaru-, massa-, pappers-, järn-, ståloch maskinindustrin krävs enligt samma undersökning investeringar på 55-60 miljarder kronor. Även om man inte kan utgå från att investeringarna skall göras just i dessa branscher — det påpekar f. ö. industriverket — visar detta på ett i det närmaste gigantiskt investeringsbehov i den framtida svenska industrin. Det är ett livsvillkor att denna förnyelseprocess genomförs med den målmedvetenhet som är nödvändig, om vi vill behålla vår position som ledande industrination. Mot den bakgrunden måste man konstatera att varvsindustrin inte tillhör de prioriterade områdena i fråga om industriinvesteringar.

Det är den reella valsituationen, som jag tycker att utskottets reservanter noga skall överväga. Det finns alltså en rad samhällsekonomiska skäl till att ett varvsbeslut enligt regeringen nu måste tas. Dessutom är Svenska Varvs strukturplan för koncernen baserad på omsorgsfulla analyser och utarbetad med anlitande av all den sakkunskap som finns inom området. Därtill kommer att den är utformad av den ansvariga ledningen för våra svenska storvarv. Det finns alltså ett personligt engagemang bakom strukturplanen som man inte kan bortse från när man värderar möjligheterna att få den genomförd. Planen är, som jag ser det, en riskfylld och optimistisk satsning på framtiden. De nuvarande stora förlusterna skall enligt planen vändas till lönsamhet vid mitten av 1980-talet och därmed trygga sysselsättningen för de anställda. Flera förutsättningar måste uppfyllas för att dessa ambitiösa mål skall kunna uppnås. Effektiviteten vid varven måste öka. Nya produkter måste utvecklas. Efterfrågan måste öka. Det är alltså ett svårt och mödosamt arbete som krävs för att Svenska Varv skall lyckas med sin uppgift. Men det är en uppgift som den ansvariga företagsledningen och styrelsen har ansett sig kunna ta på sig. Och det bör man också värdera i det här sammanhanget. Riksdagen måste mot den här bakgrunden besinna sitt ansvar och inte genom olika krav och restriktioner på koncernen försvåra detta arbete. För att planen skall kunna genomföras krävs också i fortsättningen stora insatser från skattebetalarnas sida — det är inget tvivel om det. Förutom de drygt 12 miljarder som satsats hittills behövs ytterligare drygt 3 miljarder. Regeringen har ändå ställt sig bakom planen. Trots riskerna tror vi att möjligheter finns att genom specialisering och produktutveckling åter göra de svenska varven konkurrenskraftiga och ledande på världsmarknaden. De socialdemokratiska reservanterna vill i realiteten — det blir konsekvensen — riva upp planen genom att bibehålla varvsproduktionen vid Öresundsvarvet. För säkerhets skull underlåter man att redovisa de marknadsbedömningar som ligger till grund för förslaget. Inte heller redovisas några analyser av konsekvenserna för andra varv, varken inom eller utom Svenska Varv-koncernen. Enligt ledningen för Svenska Varv innebär ett bibehållande av Öresundsvarvets varvsproduktion att strukturplanen måste omarbetas. Vad detta får för konsekvenser för varven i Uddevalla, Göteborg och Malmö är för tidigt att säga. Men eftersom marknadsutrymmet är begränsat kan besvärliga sysselsättningsproblem uppstå vid dessa andra varv som en följd av ett sådant beslut. Även för de privata mindre och medelstora varven kan konsekvenserna bli synnerligen allvarliga. Låt mig illustrera detta påstående med några siffror. Kapaciteten för produktion av handelsfartyg beräknas år 1983 uppgå till ca 1,8 miljoner timmar för denna grupp varv. Enligt kommissionen för de mindre och medelstora varven innebär detta en överkapacitet på ca 15 96, som måste avsättas på exportmarknaden. Enligt det socialdemokratiska förslaget skulle Öresundsvarvet år 1985 ha en kapacitet på ca 700 000 arbetstimmar för fartygsproduktion. De närmaste åren skulle kapaciteten vara avsevärt större. Detta innebär alltså ett kapacitetstillskott med ca 40 96 till en grupp varv som redan har allvarliga, svårartade överkapacitetsproblem. Och även om produktionen inte är direkt jämförbar är det ändå på samma marknad som varven måste arbeta. Konkurrensvillkoren kommer inte heller att vara likartade för de privata mindre och medelstora varven och Öresundsvarvet. Socialdemokraterna säger sig visserligen tro på den plan för Öresundsvarvet som utarbetats inom företaget. Tilltron tycks dock minska något när det gäller de ekonomiska beräkningarna. Enligt Öresundsvarvets plan skulle nämligen förlusterna åren 1980-1985 inskränka sig till 33 milj.kr. Socialdemokraterna har bedömt behovet av tillskott för att genomföra planen till 432 milj.kr. Det här är ungefär dubbelt så mycket som de privata mindre och medelstora varven får. De skall arbeta på samma marknad. Det är helt naturligt att den frågan anmäler sig om riksdagsmän från orter där de mindre och medelstora privatägda varven finns noga har övervägt de konsekvenser för sysselsättningen på dessa orter som kan uppstå om reservanterna vinner den förestående omröstningen. Låt mig också få kommentera några andra punkter där regeringens syn skiljer sig från den uppfattning som socialdemokraterna redovisat i sin motion. Trots att socialdemokraterna uppenbarligen måste ha en mer optimistisk syn på marknadsförutsättningarna än Svenska Varv har, eftersom man tror att det finns ett marknadsutrymme för Öresundsvarvet, vågar maniinte ansluta sig till Svenska Varvs lönsamhetsmål. Man är rädd att kravet på lönsamhet kan leda till att något storvarv avvecklas. Lönsamhetskravet är dock en väsentlig del av Svenska Varvs strukturplan och, naturligtvis, av regeringens proposition. De spelregler som gäller för näringslivet i allmänhet måste också gälla statliga företag och därmed också varven. Ett kravlöst accepterande från statens och ägarens sida av fortlöpande förluster i den skala som vi nu har vant oss vid inom varvsindustrin skapar inte precis de rätta förutsättningarna för varvens ledningar att i en hård internationell konkurrens öka effektiviteten vid varven. Farhågor har rests för att strukturplanen skulle medföra problem för Kockums i framtiden. De farhågorna är enligt min mening överdrivna. Ett grundläggande drag i Svenska Varvs strukturplan och regeringens proposi tion är att inom de givna ekonomiska ramarna skall marknadsutrymmet avgöra kapaciteten vid enskilda varv. Det anges i propositionen att det är självklart att varje varv måste ha en sådan flexibilitet att marknadsgenombrott på varvens affärsområden till fullo kan utnyttjas. Det är också nödvändigt för att varvsledningen och koncernledningen skall känna inspiration och sporras att göra sitt yttersta för att få en lönsam och på sikt konkurrenskraftig varvsnäring. Låt mig vidare ta upp några andra ekonomiska frågor i anslutning till varven. Den socialdemokratiska reservationen innebär att samhällets kostnader för varvsindustrin väsentligen ökar. Det är oomtvistat. Enligt de Nr 164 beräkningar som Svenska Varv har gjort och redovisat för riksdagen innebär Torsdagen den reservationens krav på fortsatt drift vid Öresundsvarvet att Svenska Varvs 5 juni 1980 resultat försämras med drygt 350 milj.kr. Trots detta vill socialdemokraterna lämna 377 milj.kr. mindre i stöd till Svenska Varv. Det säger sig självt att en sådan ekvation inte går ihop. I realiteten skulle regeringen kanske redan i höst tvingas återkomma till riksdagen med förslag om ökade anslag till varvsindustrin för att verksamheten inom Svenska Varv skall kunna drivas vidare under någolunda acceptabla ekonomiska villkor. Detta skulle då ske samtidigt som vi vet att budgetunderskottet är alltför stort och måste minskas genom kännbara besparingsåtgärder. Får jag sedan nämna att jag till nöds kunde ha förstått en kritik som innebär att vi går för långsamt fram med strävandena att omstrukturera varvsindustrin. Det hade för mig varit lätt att avvisa en sådan kritik. Vi ställer som krav att näringslivets strukturomvandling skall ske i socialt acceptabla former. Det måste också gälla för varvsindustrin. Därmed har jag dock ingen som helst förståelse för socialdemokraternas kritik av vårt förslag. Ett naturligt krav är att sysselsättningen skall tryggas, och det innebär regeringens förslag. Vi lägger stor vikt vid just att garantera tryggheten för de anställda på de varv som drabbas av strukturanpassningen. Vi vill emellertid betona att detta åtagande inte nödvändigtvis behöver innebära fartygsproduktion vid varven. Men det innebär en trygghet i anställningen, vilket för den enskilde måste vara det väsentliga. Regeringen föreslår att Öresundsvarvet skall finnas kvar som arbetsplats. Varför skulle vi inte kunna enas om detta? Varför inte samlas kring en ny produktion vid Öresundsvarvet, en produktion som har framtiden för sig? På så sätt tryggar vi på sikt sysselsättningen och ger kommunen och orten en rimlig chans att bryta beroendet av en stor och dominerande men mycket konjunkturkänslig arbetsplats; ger kommunen en chans att diversifiera sitt näringsliv, vilket är ett länge känt behov i Landskrona kommun. Varför ställer inte socialdemokraterna upp på denna viktiga tanke? Varför ger socialdemokraterna sitt stöd till en fortsatt osäker fartygsproduktion vid Öresundsvarvet i stället för denna framåtsyftande omställning? Socialdemokraterna är ju överens med oss om att en nedskärning av varvskapaciteten måste komma till stånd. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att man av rent taktiska hänsyn inte vill dra konsekvenserna av sin egen insikt. Jag vill inte tro det. Är så fallet, beklagar jag det. Låt mig avslutningsvis konstatera att regeringens förslag i allt är väl underbyggt.

Jag beklagar djupt att samförstånd inte kan nås omkring detta viktiga och övergripande mål i näringspolitiken.